Fru talman! Vi yrkar bifall till reservationerna 5 Det förefaller vara en ganska hygglig samstämmighet här i dag. Det finns kanske någon punkt som är värd att diskutera. Det gäller den mc-relaterade brottsligheten. Det har sagts en hel del kloka ord om den. Det hade egentligen varit intressant att höra de stora partier som inte står bakom tankarna om en revision av bestämmelserna om olovlig kårverksamhet. Jag har tyckt att man faktiskt skulle kunna tillämpa den bestämmelse som finns redan i dag. Jag har också en förståelse för att det strider litet mot svensk rättstradition att göra det. Därför kan det vara motiverat att utreda och komma med ett förtydligat förslag. Längst ned på s. 12 i betänkandet står det: "Utskottet utgår från att detta arbete fortsätter och att såväl de lagstiftningsåtgärder som de andra åtgärder som kan bedömas vara lämpliga och effektiva också vidtas. Vidare förutsätter utskottet att berörda myndigheter tillämpar relevant lagstiftning då brottslig eller eljest olämplig verksamhet förekommer." Det är egentligen en ganska egendomlig skrivning. Antingen säger den ingenting - att domstolarna skall tillämpa lagen är knappast något som justitieutskottet behöver skriva ut - eller så betyder det att utskottet anser att den gällande lagstiftningen när det gäller olovlig kårverksamhet är tillämplig; det är bara att rycka ut. Det är möjligt att det är så. Det är roligt att flera partier nu faktiskt står bakom att man skall ta några steg framåt i den här kampen. Det är inte vanligt - och man får också höra invändningen att det inte är lämpligt - att lagstifta mot organisationer. Vi vet ju vilka problem vi har haft med att förbjuda rasistiska organisationer, som vi i Sverige faktiskt är förpliktade att lagstifta om. Det har vi fullständigt struntat i. Varför känns det här så viktigt? Jag tror aldrig att man får stopp på denna brottslighet med nålsticksmodellen, dvs. att man tar dessa personer för varje enskilt brott som de begår. Det byggs upp en kultur. Det ligger i organisationen, i andan, i syftet och i de medel som man använder. Det är det kusliga. Man kan icke i ett civilt samhälle acceptera att den här cancersvulsten bara växer. Vi kan inte sitta och applådera när en Stockholmsklubb har fest i tre dagar därför att den har blivit upptagen i den internationella gangstervärlden, även om polisen rycker ut och ser till att det inte blir några oroligheter. Vi måste så att säga ge oss in i hjärtat av den här organisationen. Att det finns kopplingar mellan den gravt organiserade yrkeskriminalitet som finns i övrigt och dessa mc-gangstrar är helt klart. Man kan populärt säga att klubbarna är litet grand av den organiserade brottslighetens exekutionsväsende. De bygger ut det, och de gör det kraftfullt och effektivt. Vi i det civila samhället håller ju på och monterar ned vårt exekutionsväsende. Jag tycker att man skulle vara frejdig och helt enkelt skjuta in sig på kriterierna organisationen, syftet och medlen, dvs. vapen. I och med att de är beväpnade, syftet är att hålla sig utanför lagen och de är organiserade är det kriminellt, och då slår man till mot alltihop - bort med det, bara! Jag hoppas nu att detta på något vis ändå tas ad notam. Det är ju ändå flera som står bakom detta. Sedan har jag kanske någon tid kvar för att litet grand haka på det här med nåd. Alice Åström har ju pratat litet grand om Nådeinstitutet. Jag vet inte riktigt vad som gäller där statsrättsligt. Det här med kungen och urminnes tradition och sådant är väl alldeles riktigt, men jag har för mig att nåd ingår konstitutionellt i de flesta stater i hela världen. Av någon anledning anses statschefen ha det här instrumentet. Möjligen är det ytterst ett uttryck för en humanism, dvs. att man på något sätt kan korrigera saker och ting. Men det tål väl att diskuteras. Möjligen skulle det vara rimligare att avskaffa livstidsstraffet. Då finns det ingen möjlighet att nådevägen luckra upp det här. Det ligger ju någonting i synpunkten att man blandar ihop den politiska makten och den dömande makten. Men jag tycker det är fel att begränsa nådeinstrumentet. Då skall man hellre vara tydligare i sina bestämmelser om lagen.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 3 och 10, vilket jag tidigare glömde. Det jag tänkte beröra är just det som Rolf Åbjörnsson tog upp när det gäller livstidsstraffet. Jag kanske inte var så tydlig i talarstolen, men i motionen och även i reservationen framgår att det handlar om att avskaffa livstidsstraffet och ha ett tidsbestämt straff. Sedan är kanske debatten om hur långt det skall vara en politisk fråga. Åbjörnsson sade finns i de flesta länder, är ju att det skall vara ett komplement till straffrättskipningen. Det uppbärs av grundtanken att ingen lag kan vara så fullkomlig att dess tillämpning inte i något fall skulle kunna innebära någon orättvisa. Det är så att säga den sista skyddsmekanismen, som skall finnas som ett komplement till straffrättskipningen. Men med det sätt på vilket vi har använt Nådeinstitutet i Sverige, i kopplingen till livstidsstraffet, är det inget komplement utan en faktisk verklighet. Det är så vi tidsbestämmer livstidsstraffet, och då är det ju den politiska makten som till slut avgör hur länge människor som dömts till ett livstidsstraff skall sitta i fängelse. Det tycker jag är en främmande fågel i det svenska rättsväsendet, och det borde vi avskaffa så fort som möjligt.

Fru talman! Socialdemokraterna värnar om samhället och om rättstryggheten. Däremot är vi inte helt överens med Moderaterna om hur det skall uppnås. De flesta av de motioner som tas upp i betänkandet berör sådant som är föremål för utredningar eller beredning. Man bör vänta med att ta ställning tills man ser helheten. Jag vill börja med att kommentera reservation 2, där Ingbritt Irhammar kräver att brottsrubriceringen vid snatteri bör ändras. Precis som Ingbritt Irhammar tar upp lade Straffsystemkommittén i sitt betänkande fram ett förslag om gränsdragning vid vissa gradindelade brott, däribland mellan snatteri och stöld, vilket innebär att bötesstraffets tillämpningsområde vidgas. Ingbritt Irhammar har själv som ledamot i kommittén varit med om att lägga fram förslaget, och då borde hon kanske också vara beredd att invänta den sedvanliga beredningen av ärendet. I reservation 3 framförs krav om att bestämmelsen om hets mot folkgrupp bör ses över i syfte att kriminalisera förnekelse av den nazistiska förintelsen. Jag vill inledningsvis peka på justitieministerns uttalande i årets budgetproposition om att samhället kraftfullt måste ta avstånd från rasistiska och invandrarfientliga yttringar och att brottslighet med rasistiska inslag måste bekämpas med kraft. Jag ställer mig till fullo bakom detta uttalande. Rolf Åbjörnsson gjorde gällande att man struntar i FN:s konvention om rasistiska organisationer. Så är inte fallet. Det har utretts huruvida man skall kriminalisera rasistiska organisationer. Det har diskuterats i denna kammare, och det har beslutats i ganska stor samstämmighet att vi uppfyller FN:s konvention eftersom det inte är organisationen utan vad organisationen gör som är straffbart. Där har vi just bestämmelsen om hets mot folkgrupp att åberopa. När man missaktar och hotar folkgrupp eller personer kan man dömas enligt bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Bestämmelsen ändrades 1989 just för att försvåra och förhindra verksamheten i de rasistiska organisationerna. Det är straffbart att göra ett uttalande och att sprida yttranden som uttrycker hot eller missaktning mot folkgrupp. 1995 framhöll både konstitutionsutskottet och justitieutskottet att om man skall kunna motverka rasistiska yttringar i samhället måste det också kunna föras en fri debatt, så länge det inte handlar om hot och missaktning mot person eller folkgrupp eller tar sig uttryck i t.ex. förtal. Jag håller fullständigt med om det som Siw Persson säger i sin reservation om att det är angeläget att statliga och kommunala myndigheter använder lagar och förordningar. Alla möjligheter som står till buds för att förhindra den mc-relaterade brottsligheten måste tas till vara. Som Rolf Åbjörnsson tog upp i sitt anförande måste de lagar vi har tillämpas. För att angripa denna brottslighet pågår det ett arbete inom bl.a. lagstiftningsområdet. Det har också tillsatts olika samverkansgrupper, både på central och regional nivå, inom polisen och åklagarväsendet som skall utarbeta strategier och utveckla metoder samt se till att man kan ge utbildning i de här frågorna. Detta är en gränsöverskridande brottslighet, och det är angeläget att det sker en fortsatt utveckling av samarbetet mellan länderna när det gäller lagstiftningsåtgärder, utbyte av expertkunskap och kartläggning av verksamheten. I Siw Perssons motion krävs att plan och bygglagen snabbutreds. Bostadsutskottet, som yttrat sig, framhåller att plan och bygglagen kan vara ett av flera verksamma medel för att komma till rätta med etableringar av oönskad verksamhet men ställer sig tveksamt till att ta in bestämmelser speciellt ämnade att förhindra denna brottslighet i lagen. Man anser att om det finns ett behov av att se över lagstiftningen på olika områden i samlad form bör också tillämpningen av plan och bygglagen ingå i ett sådant sammanhang. Flera motioner tar upp förändringar i påföljdssystemet. Jeppe Johnsson anförde en rad synpunkter på vilket uttryck påföljder för ungdomar, samhällstjänst, elektronisk övervakning, m.m., skulle ta sig. Straffsystemkommittén har utrett påföljdsfrågorna, och detta har remissbehandlats. Låt oss nu avvakta tills kommitténs betänkande är färdigberett innan vi tar ställning till de enskilda frågorna. Med anledning av Vänsterpartiets reservation om att missbrukare skall ges möjlighet till vård i stället för att dömas till fängelse vill jag göra ett förtydligande. En sådan möjlighet finns redan i dag i påföljdssystemet. Kontraktsvård kan dömas i stället för fängelse. Dessutom kan missbrukare som döms till fängelse enligt § 34 i lagen om kriminalvård bli placerade i behandlingshem en tid av straffet för att komma till rätta med sina missbruksproblem. Moderaterna tog i reservation 9 upp att förbudet att döma psykiskt störda brottslingar till fängelse bör avskaffas. Det har varit Straffansvarsutredningens uppgift att utreda detta. Den har alldeles nyligen lagt fram ett betänkande, där man har presenterat ett förslag till förändringar av nuvarande lagstiftning. Kommittén bedömer frågan så ingripande och komplicerad att den anser att utredningens betänkande skall vara ett underlag för en vidare beredning. Jag anser att vi bör avvakta detta innan vi tar ställning i frågan. Livstidsstraffet hade Fängelsekommittén till uppgift att utreda. Det mynnade ut i ställningstagandet att det borde bibehållas, men att man också fortsättningsvis borde använda livstidsstraffet restriktivt. Straffsystemkommittén, som haft påföljdsfrågorna som sin uppgift, lade inte fram något förslag i den här frågan. Utskottet finner för närvarande inte skäl att föreslå någon förändring och finner likaledes inte heller skäl att ändra sin ståndpunkt, att utvidga livstidsstraffet till att även gälla grova narkotikabrott, som moderaterna föreslår. Det finns i dag möjlighet att döma till långa straff vid sådan grov brottslighet. Att samhället ser allvarligt på narkotikabrott visar maximistraffet på 14 år och att man vid återfall kan döma till 18 års fängelse. Vi socialdemokrater anser precis som Jeppe Johnsson att det är oerhört viktigt att vi för kampen mot narkotikabrottsligheten vidare. Men vi anser inte att det bara behövs åtgärder på lagstiftningsområdet. Skall vi kunna föra en fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste den vila på tre ben. Dels måste vi driva ett förebyggande arbete, dels måste vi ha kontroll och som tredje ben måste vi ha möjlighet att ge behandling av dem som råkar i missbruk. I två motioner tas förverkande av narkotikatillbehör upp och de problem som kan uppstå när det inte har begåtts något narkotikabrott i samband med dessa. Bestämmelsen i brottsbalken om förverkande om föremålen kan komma till brottslig användning har nyligen prövats i Svea hovrätt. I det fallet förklarade hovrätten flera haschpipor förverkade. Ett förverkande av tillbehör har stor betydelse i kampen mot narkotikamissbruket. Jag ser positivt på att man i de direktiv som håller på att utarbetas till en utredning också skall innefatta den här frågan. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 7 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Birthe Sörestedt förstår inte varför Centerpartiet reserverar sig t.ex. till förmån för förslag som har lagts fram av Straffsystemkommittén. Jag vet att det finns olika praxis här i riksdagen i olika utskott. Jag vet att vi har olika praxis inom justitieutskottet beroende på vilka frågor som behandlas, och att det varierar från gång till gång. Men som jag ser det är ett kommittéarbete ibland förankrat hos enskilda ledamöter i ett parti, ibland förankrat i ett parti. Det framgår inte tydligt i ett kommittéarbete. Genom att få ett parti att ställa sig bakom vad enskilda ledamöter tycker i en kommitté får man en tydligare signal. Det är vad som har skett i två frågor i detta betänkande, nämligen att snatteribegreppet skall utgå och kallas för vad det är, stöld. Likaså har vårt parti som parti ställt sig bakom det reformerade straffsystem som Straffsystemutredningen kom fram till. När detta sedan behandlas i utskottet, vad tycker då andra partier? Vilka signaler ger de andra partierna? Jag läser innantill på s. 6 när det gäller begreppet snatteri, som bör upphöra. Från utskottets sida säger man: "Straffsystemkommitténs förslag har remissbehandlats och bereds nu i Justitiedepartementet." Det är helt korrekt.

Vad är det för signal vi ger till regeringen? Vad tycker utskottets ledamöter i denna fråga? Jag tycker att det är otydligt. Jag tycker att regeringen behöver vägledning.
Fru talman! Det gäller punkten att förbjuda organisationer eller inte, t.ex. brottsliga mc-klubbar. Vi skulle nu ha tillfälle att ena oss om att göra en förändring i brottsbalken och på det viset om inte utplåna så i alla fall försvåra oerhört för verksamheten att växa sig starkare och att utvidgas. Det gäller också rasistiska brott. Jag har skrivit samma motion två gånger. I år behandlas den i konstitutionsutskottet, förra året var det i justitieutskottet. Så det är litet underligt. Men eftersom frågan finns med i betänkandet vill jag ändå ta upp det här.

För mig är denna text helt klar. Det står att vi skall göra detta enligt FN:s konvention. Men i Sverige har man sagt att man ju förbjuder allting annat, så det behövs inte. Problemet med organisationer uppkommer inte eftersom vi har förbjudit alla handlingar. Men det har vi ju inte gjort! Vi har sedan 1989 hållit på med ett tafflande, att steg för steg föra till domstol och tolka lagen olika där. Det har varit armbindlar och det har varit uttalanden och man har skrikit Sieg Heil. Det har tagit så enormt lång tid, och vi har inte gjort det som står i FN:s konvention. Jag förstår inte att vi kan lämna denna diskussion så oklar, för detta är klart!
Fru talman! Som jag tidigare var inne på förekom det en utredning om förbud mot rasistiska organisationer med anledning av FN:s konvention. Man kom samstämmigt fram till att det fanns både för och nackdelar med ett sådant förbud. Om man förbjöd rasistiska organisationer kanske man inte kom åt detta, och det fanns flera andra motiv för att man inte skulle förbjuda organisationerna. Däremot ändrade man bestämmelsen om hets mot folkgrupp för att komma åt de handlingar som de rasistiska organisationerna ägnade sig åt, och det är dessa handlingar som är avgörande för om vi skall få bort yttringarna mot personer och folkgrupper. När man fattade beslutet om förändringar var man samstämmig om att man uppfyllde FN:s konvention genom att förbjuda dessa handlingar. Kia Andreasson tycker inte att det har hänt så mycket. Det kanske har tagit tid innan man har utnyttjat och prövat bestämmelsen om hets mot folkgrupp, men det är viktigt att den lagstiftning vi har används och prövas. Skulle det visa sig att den inte är tillämplig för att komma åt sådana här främlingsfientliga, rasistiska och nazistiska handlingar har vi ju möjlighet att ta upp den till diskussion igen. Men vad jag förstår har man också kunnat döma till ansvar i de fall där man har åtalat och prövat enligt den här bestämmelsen.
Fru talman! Sverige tillträdde FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1971. Under förra året kom det upp fall - och det gör det fortfarande - i domstol av yttringar som Sverige skulle förbjuda, i vilka tingsrätterna på olika platser har dömt på olika sätt, och det finns fortfarande inte praxis. Det är fortfarande många yttringar som inte har ett enhetligt system för domslut. Visserligen kan jag erkänna att det har hänt litet grand, men det har gått så lång tid som sedan 1971. Vi är nu framme vid 1997. I stället kunde man ha gjort med en gång som FN-konventionen föreskrev, som jag läste. Det är klart att man är rädd, som jag kan tolka det, för att förbjuda en organisation, men jag förstår inte denna rädsla. Jag förstår inte heller varför yttrandeoch tryckfrihetslagarna skall vara en sådan helig ko när man uppenbart ser att dessa organisationer kan ställa till stor skada för ungdomar och andra människor. Jag förstår inte resonemanget och att man är så rädd för det. I stället - jag tyckte att Rolf Åbjörnsson uttryckte det mycket klart - borde man ta det direkt och sopa undan det onda ordentligt i stället för att hatta så här.
Fru talman! Eftersom vi tycker att det är angeläget och har betonat att man skall angripa alla sådana här rasistiska yttringar med kraft har jag också följt en hel del av de domslut som förekommit den senaste tiden. I de fall en händelse har förts upp till åtal och förts vidare har man kunnat ställas till ansvar enligt bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Fru talman! Det tidigare replikskiftet har möjligen klarlagt den fråga som jag tänkte ställa. Jag har alltså uppfattat det så att vi har en internationell konvention. Sedan har vi här i Sverige tolkat den på ett visst sätt som står helt i strid med konventionens ordalydelse, och det är precis det som Kia Andreasson har läst upp här. Jag antar att Birthe har svarat så att vi inte bryr oss om att kriminalisera organisationer eftersom det räcker med att vi kriminaliserar handlingen. Men denna tolkning är ensidigt gjord av Sverige. Jag skulle också vilja få ytterligare belyst varför vi inte kan kriminalisera olovlig kårverksamhet eller någonting liknande.
Fru talman! Jag vill bara till Rolf Åbjörnsson säga att vi har bedömt, och det var samstämmighet när man behandlade den frågan här i riksdagen, att man följde upp FN:s konvention. Lagstiftningen om olovlig kårverksamhet är ämnad för statsskicket. Både Rolf Åbjörnsson och andra vill komma åt mc-brottsligheten på något sätt, och det pågår också en rad lagstiftningsåtgärder och en rad olika åtgärder över huvud taget. Det pågår också samarbete över landsgränserna, även om lagstiftningsåtgärder, för att hitta bra sätt att komma åt och förhindra den mc-relaterade brottsligheten.
Fru talman! Innefattas i alla dessa ambitioner också att pröva frågan om att kriminalisera själva organisationen?
Fru talman! Jag vet inte om Rolf Åbjörnsson menar kriminalisering av själva mc-organisationerna. Jag kan tänka mig att mc-organisationer inte kriminaliseras generellt, utan jag förmodar att man på annat sätt vill komma åt denna brottslighet.
Fru talman! När Birthe Sörestedt tog upp detta om hets mot folkgrupp och förnekelsen av den nazistiska förintelsen sade hon också att det viktiga med hets mot folkgrupp är sådana yttranden som uttrycker hot eller missaktning. Jag anser att just förnekelsen av den nazistiska förintelsen är ett uttryck för missaktning, och den används också på det sättet i propagandan mot judarna. Jag vet ju att man inte i den lagstiftning vi har i dag räknar just den typen av yttranden som en missaktning mot judarna som grupp, men jag menar att det är en form av missaktning. Därför borde detta tas in, precis som sker i en del andra länder. När det gäller livstidsstraffet tog Birthe Sörestedt upp att Fängelsekommittén 1986 hade tittat på det här och gjort överväganden om livstidsstraffet. Man tog då ställning för att det borde behållas men att det också fortsättningsvis skulle användas mycket restriktivt. Jag pekade också i mitt inledningsanförande på att antalet livstidsdömda i mitten av 80-talet var mindre än 20 och att det i slutet av förra året var 67. Vi ser en utveckling där detta används mer och mer och där det begås mer grova brott. Jag ser också att problemet med livstidsstraffet är det tidsbestämmande som används i dag. Det har blivit ett mycket större problem än när Fängelsekommittén behandlade frågan. Det är synd att Straffsystemkommittén inte tittade på detta. Jag anser att man bör titta på det nu.
Fru talman! Alice Åström tog i sitt inledningsanförande upp att det är viktigt att vi får en debatt i de här frågorna. Det kan jag instämma i. Vi måste hela tiden diskutera de här frågorna. Det är oerhört viktigt att vi får en bred diskussion om livstidsstraffet. Jag kan bara hänvisa till att jag tycker att det här straffet skall användas väldigt restriktivt.

Fru talman! Birthe Sörestedt säger att frågan om påföljden för psykiskt störda lagöverträdare har behandlats flera gånger under de senaste åren. Men det är en mycket klen tröst för de människor som kanske råkat ut för personer som är psykiskt störda. Ofta är det ganska farliga brottslingar, och alltför ofta har det hänt att de släpps ut för tidigt. Visst kan de vara färdigvårdade i medicinskt hänseende, men de kanske inte är så pass färdigvårdade att de är färdiga att släppas ut i den bittra verkligheten. Sedan hänvisar Birthe Sörestedt till en utredning, som i sin tur har kommit fram till att det behöver göras en ny utredning. Vi moderater anser att det som utredas skall redan är utrett och att det är hög tid att komma till handling. Om det är problem går det att läsa i vår reservation hur man kan komma till skott. Ett fängelsestraff kan läggas i botten, och vården kan sedan läggas ut till en psykiatrisk klinik. Men när personen är färdigvårdad skall han åter till fängelse, till det straff som är utdömt. Det är dags att handla, Birthe Sörestedt, och inte utreda längre.
Fru talman! Jeppe Johnsson vet säkert att det är en väldigt grannlaga uppgift att lagstifta om psykiskt störda brottslingar. Tvångspsykiatrikommittén har också fått i uppdrag att se över den lagstiftning som trädde i kraft 1992. Att nu Straffansvarsutredningen har lagt ett förslag om en förändring av lagstiftningen är värt att beakta. Visserligen säger utredningen att man ser det som ett underlag för vidare utredning. De här frågorna är komplicerade. Det är motstridiga intressen som skall tas till vara. Därför menar jag att man måste vara väldigt noggrann och få det ordentligt utrett innan man gör en lagstiftning.
Fru talman! Från vår sida anser vi att det som skall utredas redan är klart. Det finns ett intresse som står över alla andra, och det är de latenta brottsoffer som möjligtvis finns. Dem lägger vi mycket stor vikt vid. När det gäller narkotikafrågan tycker Birthe Sörestedt att vi är överens. Så har det inte varit i alla tider. Jag vill nästan påstå att vi har fått dra Socialdemokraterna med oss, bl.a. när det gällde att kriminalisera narkotika för eget bruk. Den första lagen som kom, som var helt tandlös när det inte fanns fängelse i straffskalan, var ett slag i luften. Men sedan vi införde fängelse i straffskalan, som ger möjlighet till blodoch urinprov, vet vi att lagen har varit mycket framgångsrik. Jag är mycket glad att Socialdemokraterna hitintills inte har kommit med en återställare på den punkten. Hos kriminalpolisen i Stockholm i går fick jag belägg för att det här är en mycket viktig lag. När det sedan gäller narkomaner håller jag med Birthe Sörestedt om att det är oerhört viktigt att man kan fånga upp dem tidigt och att man kan ge dem vård. De tre ben som Birthe Sörestedt talade om ställer jag fullständigt upp på. Därför är bl.a. detta med blodprov så bra, därför att man kan komma in väldigt tidigt hos ungdomar som man inte tror använder narkotika. I dag ser narkomanerna nämligen inte ut riktigt som de gjorde förr. De ungdomar som tar ecstasy m.m. ser inte ut som typiska narkomaner, i alla fall inte i början. Det finns också en annan grupp, och det är de grova narkotikabrottslingarna - de som ni alltid tidigare ansåg er vilja ha tag i, Birthe Sörestedt. Det är dem vi vill döma till livstids fängelse, inte narkomanerna. Det är de som cyniskt profiterar på de här ungdomarna för att tjäna omåttligt mycket pengar och som inte bryr sig ett enda dugg om att de förstör andra människors liv. Vi tycker att det är en markering att ha livstids fängelse här. Jag tycker att ni också kunde gå med på det. Jag hoppas att vi kan dra er dit även i denna fråga.
Fru talman! Att vi ser allvarligt på narkotikabrottsligheten anförde jag tidigare, och det visar vi genom de höga maximistraffen. Jeppe Johnsson och jag kommer kanske någon annan gång att diskutera hela vår narkotikapolitik. Jag tror inte, som Jeppe Johnsson, att det är lagstiftningen om narkotika för eget bruk som har gjort att Sverige är känt för sin restriktiva narkotikapolitik. Det är just de tre ben som jag tidigare redogjorde för, som innebär att man sätter in åtgärder på olika områden. Det är det som har gjort att vi har varit förhållandevis framgångsrika här i Sverige med att bekämpa narkotikabrottsligheten.

Fru talman! Det förekommer ett samarbete över gränserna i lagstiftningsärenden med kartläggning och utbyte av expertkunskap. Polis och åklagarväsen har också samverkansgrupper. Jag förutsätter att man i det samarbetet tar upp, analyserar och prövar olika bitar av den lagstiftning som vi har men också när det gäller att utvidga lagstiftning och åtgärder. På det här området görs alltså en hel del, och jag förutsätter att det arbetet, som sägs fortgå, kommer att bli verkningsfullt.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande nr 8 behandlas en hel del processrättsliga frågor. Det är motioner från den allmänna motionstiden som vi tar ställning till där. Till betänkandet har fogats fyra moderata reservationer och tre särskilda yttranden. I den första reservationen, som jag också yrkar bifall till, tar vi upp behovet av att kunna kroppsvisitera personer som är misstänkta för narkotikabrott. Vi har motionerat om detta. Vi menar att den lagstiftning som reglerar detta inte ger tillräckliga möjligheter till beslag av narkotika i sådana fall då den misstänkte svalt narkotika. Därför vill vi att regeringen ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag om lagändringar som gör det möjligt för polisen att i bevissäkringssyfte låta sjukvårdspersonal ge den misstänkte kräkmedel. I går morse var det nog ganska många ledamöter som vaknade till olika nyhetsutsändningar om polisen i radio och TV och även tog del av Svenska Dagbladets artikel med rubriken "Kräkmedel kan bli vapen mot knarket". Bakgrunden till detta var den skrivelse som Polismyndigheten i Stockholms län, med avsändare länspolismästare Gunno Gunnmo, hade ställt till Rikspolisstyrelsen i akt och mening att uppmärksamma Rikspolisstyrelsen på den verklighet som möter poliserna ute i fält - på Plattan och runt omkring i Fru talman! Jag tror att det kan vara värdefullt att i riksdagens protokoll läsa in några rader ur denna skrivelse, som har som rubrik "Framställan om att Rikspolisstyrelsen skall verka för att kräkmedel skall få användas vid kroppsbesiktning i anledning av narkotikabrott". I fortsättningen står det i sammanfattning: "Regeringen har i de senaste årens regleringsbrev tydligt markerat att polisen skall prioritera och intensifiera bekämpningen av narkotikabrottslighet. Framför allt skall polisen på ett mer effektivt sätt ingripa mot gatuhandel och därigenom minska nyrekryteringen av missbrukare. På grund av att tillvägagångssättet vid försäljning av narkotika på gatunivå förändrats och förfinats under 1990-talet står dagens gatulangningspoliser utan effektiva tvångsmedel att ingripa mot s.k. sväljare." Länspolismästaren fortsätter: "Polismyndigheten får anses ha en skyldighet att upplysa om denna utveckling av narkotikabrottsligheten, så att Rikspolisstyrelsen kan uppfylla de återrapporteringskrav som den åläggs i regleringsbrevet för budgetåret 1997 Han säger vidare: "Gällande rätt är i dag att polisen inte med tvång får ge en person kräkmedel för att han sökt undgå lagföring genom att svälja narkotika. Tvångsmedicinering är utan tvekan ett stort ingrepp i den personliga integriteten. - Det tror jag att vi alla starkt kan understryka. Detta är ett exceptionellt tvångsmedel." Myndigheten skriver vidare: "Men om man vid en avvägning ställer intresset av personlig integritet inte bara mot intresset av att utreda det enskilda innehavet utan också, som måste ske i detta fall, mot intresset av att polisen över huvud taget skall kunna ingripa mot försäljning av narkotika på gatunivå, överväger enligt myndigheten det senare. I det senare intresset ligger också att polisen skall kunna minska nyrekryteringen av narkotikamissbrukare. Om man dessutom betänker att en misstänkt person som sväljer en kapsel heroin väljer detta beteende för att kunna begå brott i skydd av grundlagen blir intresset av att polisen skall kunna ingripa än starkare."

Eftersom vi som reserverat oss är en minoritet skulle det vara utomordentligt intressant att få veta om majoriteten på något sätt har tagit intryck av skrivelsen och den redovisning som gavs oss i går. Det är ju en ganska rejäl tajmning av det hela att detta var ett stort ärende i går och att vi i dag diskuterar detta. Jag tror att det är viktigt att de myndigheter som har till uppgift att bekämpa brottsligheten och förhoppningsvis dränera narkotikaträsket märker att det finns ett intresse och en levande debatt, åtminstone mellan dem som är här nu i kväll. Jag skulle vilja fråga majoriteten, som har avvisat de moderata motionskraven, som alltså lades fram långt innan polismyndigheten skrev till Rikspolisstyrelsen: Vad vill ni göra - utreda, fundera? Vi som har reserverat oss är mycket väl medvetna om att detta är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten och att det är en grannlaga avvägning mellan å ena sidan det och möjligheten att effektivare kunna bekämpa narkotikabrottsligheten. Men, fru talman, åt vilket håll går majoritetens funderingar efter den genomgång vi hade i går? Jag tror att det är viktigt att notera att vi också fick entydiga signaler om att effektiviteten, resultaten av narkotikaspaningarna, under de första månaderna i år var betydligt sämre som ett utflöde av de knappa resurser som polisen i dag har. För att klara underskotten har man på myndigheten infört ett näst intill idiotstopp när det gäller övertiden. Spaningar som kan förväntas innebära övertid genomförs inte. Spaningar får avbrytas för att klara övertidsreglerna. Ni som har beslutat om de mindre resurserna, socialdemokrater och centerpartister - sänder den typen av rapporter några funderingar till er? Det skulle vara mycket intressant att få ta del av. Fru talman! Den andra moderata reservationen behandlar möjligheten att genomföra buggning vid grov narkotikabrottslighet. Det är inte första gången dessa önskemål framförs. Majoriteten hänvisar till pågående utredningar - som vanligt, höll jag på att säga - och avvisar de moderata önskemålen. Vi tycker att frågan är tillräckligt utredd. Vi anser att regeringen snarast skall utforma lagtext och förelägga riksdagen förslag under våren. På så sätt skulle, fru talman, polisen få vassare redskap för att kunna komma åt en del av den här allvarliga narkotikabrottsligheten. Den tredje reservationen avser åtgärder i syfte att underlätta och möjliggöra indrivning av böter vid trafikbrott. Vi moderater menar att den nuvarande lagstiftningen i praktiken innebär att en utländsk trafikant som lämnar landet utan att betala sina böter kommer undan påföljd. Det är mycket tveksamt, menar vi, om gällande bestämmelser om kvarstad i rättegångsbalken är tillräckliga för att säkerställa den här betalningsskyldigheten. Under alla omständigheter menar vi att en uppföljning av reglerna måste komma till stånd och vid behov förslag om effektivare lagstiftning, som då kunde säkerställa beslag och förverkan av fordon, för att säkerställa dessa utbetalningarna av böter. Vi menar återigen att det är hög tid att sätta litet fart i Regeringskansliet när det gäller lagstiftningen så att vi får en ny lag om skiljemän. Den gamla är från 1929, så den har på olika sätt blivit mer och mer obsolet. 1994. Utredningen har remissbehandlats. Även om man ställer mycket blygsamma krav på snabbhet i Regeringskansliet hade det varit rimligt att riksdagen vid denna tid - ett par år senare - hade fått ett förslag till lagtext. Sverige har som bekant förvärvat ett mycket gott namn inom det skiljeprocessuella området. Över hundra internationella skiljedomsförfaranden handläggs årligen i Sverige. Bristerna i denna något föråldrade lagstiftning märks nu mer både inom och framför allt utom landet. Det vore djupt tragiskt om det rykte vi har förvärvat under åren skulle raseras på grund av att vi har en lagstiftning som blir mer och mer föråldrad och framför allt på grund av att vi har en regering som inte förmår inse detta och använda det utredningsmaterial som faktiskt finns framme. Fru talman! Jag vill göra några korta kommentarer kring de särskilda yttrandena. Ett särskilt yttrande gäller de högsta domartjänsterna, där vi tydligt markerar betydelsen av den oberoende ställningen för domarkåren. Vi antyder att man kan börja ifrågasätta om det system med kallelseförfarande som vi för närvarande har ger tillräckliga garantier för att oberoendet skall kunna säkerställas. Det andra särskilda yttrandet gäller tingsmeriteringen. Vi tycker att det är utomordentligt värdefullt att utskottet markerar tingstjänstgöringens stora betydelse så tydligt. Det tycker vi är utomordentligt bra. Man kan måhända diskutera vissa förändringar i inriktning och omfattning, men på det hela taget tycker vi att detta är mycket positivt. Med detta sagt gäller det faktiskt också att ge domstolsväsendet materiella resurser att ta emot alla dessa studerande som vill tingsmeritera sig och som skulle göra utomordentligt stora insatser i rättsväsendet om de fick lov att göra detta. Det är nog en ganska stor del som skulle vilja tingsmeritera sig, men som inte får det på grund av bristande plats. Man kan peka på en ganska entydig bild: De små tingsrätterna ger ofta de allra bästa möjligheterna till en allsidig utbildning. Det är ingen tvekan om att det ger betydligt större allsidighet att tingsmeritera sig på en mindre tingsrätt jämfört med att tjänstgöra på någon av de riktigt stora tingsrätterna. Det är ytterligare ett argument för att slå vakt om de små tingsrätterna. Det behövs resurser, fru talman, och inte bara fagert tal. Det kostar så litet. Det gäller att ställa upp med ekonomiska resurser så att tal och handling överensstämmer. Fru talman! Det finns ett särskilt yttrande angående invandrare inom polisen och rättsväsendet. En socialdemokratisk motionär har framfört önskemål om att den andel som har invandrarbakgrund inom polisen skulle öka. Det förs ett resonemang i utskottet som vi ställer oss bakom. Vi noterar med glädje att den andel som har invandrarbakgrund från 1990 till 1995 har ökat från 4,3 % till ungefär 14 %. Det är en ganska betydande uppgång. Men om man skall tänka framåt är det klart att man måste tänka på följande: Om flera människor med invandrarbakgrund skall bli poliser måste de genomgå polisutbildning. Så länge polisutbildningen ligger i stå finns det knappast några möjligheter att klara detta. Det är samma sak återigen: Det talas fagert om vad som skall ske, men de begränsade resurserna möjliggör inte det man säger att man vill. Fru talman! Jag kan bara konstatera att det genom hela betänkandet uttrycks en form av tvehågsenhet från majoritetens sida. Det är en oförmåga att ta ställning, att ge polisen personella och materiella resurser och att reformera den lagstiftning som behövs för att ge polisen den skärpa och vasshet som krävs för att komma åt den verkliga brottsligheten och sanera drogsträsket. Ytterst handlar det om att ge rättsstaten - de människor som faktiskt är präglade av hederlighet och ärlighet - en chans att känna att rättsstaten agerar mot den brottslighet som så intensivt florerar runt omkring. Det förvånar mig, fru talman, att en så stor majoritet i denna kammare inte vill ge rättsstaten och polisen de resurser som människor definitivt önskar att de skall få. Det förvånar mig - jag vill gärna säga detta inte minst till Centerpartiet - att man så uppenbart har avlägsnat sig från den strömfåra som finns i landet när det gäller att ge polisen resurser. Socialdemokraterna och Centerpartiet har ju gemensamt sagt att de inte vill ge polisen mer resurser. De vill inte ge domstolsväsendet mer resurser. De vill inte ge kriminalvården mer resurser. Inget fagert tal i världen kan dölja det faktum att det som hela rättskedjan i dag behöver är ökade resurser i kombination med ett konstruktivt reformarbete och ett konstruktivt rationaliseringsarbete. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I partimotionen Ju903 till årets riksdag framhöll Centerpartiet att regeringen bör förelägga riksdagen ett lagförslag som gör hemlig telefonavlyssning, s.k. buggning, möjlig vid bl.a. allvarliga narkotikabrott. Vi anser också att det bör bli lättare att få tillstånd till användande av övervakningskameror i butikslokaler. Bakgrunden till dessa förslag är följande. Vi anser att användningen av övervakningskameror har en brottspreventiv effekt. För många butiker är det ett effektivt sätt att övervaka lokalerna för att minska svinnet på grund av stölder och snatterier. Vi anser det alltför svårt enligt dagens regler att få tillstånd för sådan utrustning. Det krävs i princip att den tillståndssökande först skall ha utsatts för brottslighet för att han eller hon skall få tillstånd till att installera övervakningskameror. Det tycker inte vi är rimligt. Det är givetvis viktigt att stor hänsyn tas till integritetsaspekter även i fortsättningen, men vi anser att möjligheterna att använda sådan utrustning bör förbättras. Genom att t.ex. informera kunderna att butiken är kameraövervakad kan ju kunden själv bestämma om han vill handla där eller ej. I reservation nr 4 framhålls att regeringen bör beakta dessa synpunkter vid den fortsatta beredningen av betänkandet Kameraövervakning. Vi vet också att den grova brottsligheten under senare år har ändrat karaktär. Den grova narkotikabrottsligheten och de s.k. mc-gängen använder sig av metoder som innebär att polisen har svårt att med traditionella metoder agera på ett rationellt sätt mot denna brottslighet. Det har visat sig att det föreligger ett behov från polisens sida att kunna avlyssna sådana grupper för att samla information som kan leda till gripande. Detta bör bli möjligt under förutsättning att reglerna för tillstånd till detta utformas så att risken för olämpliga integritetskränkningar minimeras. Frågan om användande av s.k. buggning utreds nu av en särskild utredare, men arbetet kommer inte att vara avslutat förrän i mars 1998. Vi reservanter anser att förslag till lagstiftning bör komma inom en snar framtid. Det handlar alltså om ett förslag till lagtext. Fru talman! I motion Ju812 föreslås att avgiften vad gäller tvistemål bör ses över ytterligare och att en utredning därför krävs, trots att tvistemålsavgiften nyligen har höjts. Tvistemål kan gälla de mest skilda saker och tvistemålssumman kan variera avsevärt. Tvistemålen innebär många gånger en mycket stor arbetsinsats. Inte sällan måste t.ex. dokument översättas till andra språk. Större tvistemål tar ofta relativt lång tid och kräver stora personella resurser. Samtidigt finns det ett besparingsbeting på domstolarna, och det finns stora ärendebalanser. Jag anser däremot inte att tvistemålsavgiften skall vara på en så hög nivå att den enskilde av den anledningen drar sig för ett tvistemål. Men det bör ifrågasättas om inte avgiften i dag är så pass låg att det finns ett visst överutnyttjande av möjligheten. En höjd avgift skulle säkerligen leda till ett mindre antal tvistemål. Om man dessutom övervägde om tvistemålsavgiften inte skulle kunna sättas i relation till tvistesumman skulle kanske också sådana resultat uppnås. Det förefaller orimligt för oss att samma tvistemålsavgift tas ut oavsett om tvistesumman är 5 000 kr eller 100 miljoner kronor. I ett läge där samtliga statliga myndigheter åläggs besparingsbeting kan en höjd tvistemålsavgift leda till en viss intäkt för statskassan samtidigt som färre resurser inom domstolsväsendet behöver tas i anspråk för tvistemål. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2 och 4, men jag står självfallet bakom alla reservationer som företrädare för Centerpartiet har undertecknat. Fru talman! Till slut vill jag kommentera några av de synpunkter som Anders Högmark framförde här i talarstolen alldeles nyss. Anders Högmark framförde att det är mycket tragiskt när polisen inte kan fortsätta att spana vid olika brott. Jag kan bara instämma i det. Det är lika tragiskt när polisen inte kan utreda alla brott eller rycka ut vid alla behov. Så är det ju i dag. Det vet vi alla. Även om vi skulle fördubbla polisens resurser i hela landet, vilket inget parti här i kammaren kräver, skulle vi ändå inte klara av allt detta. Men det jag tycker att Anders Högmark har glömt, och det tål att ödmjukt påminna om, är att Moderaterna till det här budgetåret inte har anslagit några medel till polisen som skulle kunna gå till den direkta polisverksamheten i dag. En del av de medel ni har avsatt skulle gå till Polishögskolan, och övriga medel skulle gå till Schengensamarbetet och kostnaderna för det. Ni har inte själva budgeterat och föreslagit en enda krona utöver vad Centerpartiet och regeringen har gjort för den dagliga polisverksamheten för detta budgetår. Anders Högmark säger sig vilja värna om de små tingsrätterna. Då vill jag påminna om att det inte är så länge sedan vi här i kammaren debatterade ett betänkande där Centerpartiet i en reservation värnade om de minsta tingsrätterna. Då uttalade sig majoriteten här i kammaren inte för att lägga ned de minsta tingsrätterna. Men vilka var det som i sin reservation tydligt beskrev att man kunde tänka sig att lägga ned ett visst antal mindre tingsrätter? Jo, det var Moderaterna som gick i spetsen för den reservationen.
Fru talman! Jag har en känsla av att kammaren har hört argumenteringen och försvarstalet förr om varför mer resurser inte gör någon nytta. Ingbritt Irhammar pekar på att Moderaterna inte har kommit med förslag till ökade insatser till polisen. Det är inte sanning. Vi har föreslagit ökade resurser för polisen. Den kapacitet som eleverna vid Polishögskolan kan innebära, kommer att ge ett tillskott. Vi påstår inte att detta är tillräckligt. Ytterligare resurser hade givetvis gjort ännu större nytta. Men kan Ingbritt Irhammar påstå att ett tiotal eller hundratal miljoner kronor ytterligare placerade på ett effektivt sätt inom polisen skulle vara till skada? De skulle kanske till äventyrs vara till nytta för att kunna klara detta. Tog Ingbritt Irhammar inget intryck av den redovisning som polisen gav i går? Det verkar som om den rann av som vatten på en gås ungefär. Det är förutbestämt. Ni och Socialdemokraterna har bestämt er för att denna budgetnivå är den mest ideala för att hävda rättsstaten. Vi moderater accepterar inte det synsättet. Att höra sådana inlagor är ingen nyhet för oss, och det borde inte vara någon nyhet för Ingbritt Irhammar som har jobbat litet grand i justitieutskottet, mycket längre än vad jag har gjort. Hon borde ha tagit åt sig något av detta. Eller är solidariteten med Socialdemokraterna och detta regeringssamarbete så stark att man skall stå upp i vått och torrt och försvara alla besparingar. I själ och hjärta vet jag vad den s.k. centerrörelsen tycker om detta. Jag vet att man har samma rättspatos som Moderata samlingspartiet och tycker att väsentligt större resurser borde läggas här. Men det är inte lika lätt att förklara, varken här eller ute i centerrörelsen.

Anders Högmark vet lika väl som jag att det inte ger några färdiga poliser som kommer ut direkt därifrån det här budgetåret. Och resten gick till Sedan tycks det inte vara nog med att Anders Högmark glömmer innehållet i Moderaternas egna motioner. Han tycks inte heller minnas från den ena dagen till andra vad som har hänt. Jag deltog nämligen inte i besöket i går. Om han inte minns att jag inte var där så är det bara att beklaga.
Fru talman! Jag beklagar om jag levde i föreställningen att Ingbritt Irhammar var där, och jag beklagar om röstläget var något högt. Men det är lätt att bli engagerad när man talar om någonting som man tror på. Jag skall försöka att hålla en dämpad ton så att Ingbritt Irhammar inte blir störd av röstläget. Moderata samlingspartiets budgetförslag redovisas i utskottsmaterialet och de betänkanden som har producerats med anledning av budgetpropositionen. Där redovisas klart att vi har 127 miljoner mer till vårt förfogande än vad huvudalternativet - regeringens av Centern stödda förslag - ger. Det har avvisats. Det ger alltså en 127 miljoner lägre ram som svenskt rättsväsende har att hantera på det här området. Vi tror att dessa 127 miljoner skulle ha betytt ganska mycket. Eftersom Ingbritt Irhammar inte var där i går hoppas jag att hon ändå har blivit litet nyfiken på detta och på de inlagor och den redovisning som gavs i går. Jag rekommenderar ett studiebesök för att få ta del av detta. Det är en ganska skrämmande bild som man får se nu när myndigheten på grund av budgetrestriktionerna måste lägga ett näst intill idiotstopp för övertiden, som de sade själva.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Anders Högmark medger att de inte har föreslagit några ytterligare medel för det här budgetåret som skulle kunna gå till den direkta polisverksamheten och hjälpa det här distriktet. Jag noterade också att Anders Högmark inte med ett ord kommenterade varför ni som nästan enda parti rakt ut skrev att ni var beredda att lägga ned de minsta tingsrätterna.

Fru talman! När det gäller det här betänkandet har Vänsterpartiet bara en enda reservation. Det är reservation nr 5, som jag härmed yrkar bifall till. Den handlar om tillsättningen av de högsta domartjänsterna. I dag kan man konstatera att det är mycket vanligt att de personer som utnämns till justitieråd, regeringsråd eller någon annan av de högsta domartjänsterna dessförinnan har tjänstgort i Regeringskansliet. Praxis i utnämningsfrågor tyder på att en sådan tjänstgöring anses vara en mycket betydelsefull merit. Nu är det departementet som är ansvarigt för beredningen när det gäller tillsättning av högre domartjänster. Även om man har kontakt med de domstolar där domartjänsten är aktualiserad är det ändå departement och regering som utser domare till just de här tjänsterna. Det är otroligt viktigt att just domarämbetet kan ses som helt självständigt. Det kan befaras att en domare som har en sådan bakgrund, som kommer från eller har tjänstgjort i Regeringskansliet, kan stå i ett visst förhållande och brista i självständighet i sitt dömande. Bara tanken på att det skulle kunna vara så, bara misstanken att självständigheten inte är fullständig hos domarna, innebär att man bör göra en översyn. Man bör göra en utredning där man eftersträvar en ny ordning för utnämningar som ger både riksdag och allmänhet en ökad insyn i förfarandet. Även om det börjar bli sent på kvällen vill jag ändå kommentera en del av det Anders G Högmark sade i talarstolen. Han menade på att det var omöjligt att förstå varför majoriteten inte är beredd att skjuta till mer resurser till rättsväsendet. Moderaterna framstod som de stora kämparna när det gäller att beivra narkotikamissbruket och som de enda som är rädda om rättsstaten. Men moderaternas politik och de enorma indragningar som moderaterna har varit beredda att göra i kommunerna, slår direkt mot möjligheten för narkotikamissbrukare att få vård och hjälp. Man måste ju också ha en helhetssyn i politiken. Det hjälper inte att vi ger hur mycket resurser som helst till polisen, om vi inte samtidigt ser till att människor har en så dräglig tillvaro att de inte blir kriminella, utslagna och missbrukare. Det skulle vara intressant att höra moderaterna diskutera vad moderaternas politik på andra områden kan leda till när det gäller brottslighet och utslagning. Så till frågan om kroppsbesiktning och kräkmedel. Det är ju en oerhört integritetskränkande åtgärd. Poliserna här i Stockholm har nu kommit med en skrivelse. Där visar man på att man har problem när folk sväljer kapslar och att man inte kan genomföra den kroppsbesiktning man skulle vilja göra. Man har då lyft fram att det har blivit en förändrad och förfinad narkotikahandel, och att det är detta som har gjort att människor har börjat svälja kapslar. Men det här har polisen i alla tider brottats med. Det är inte någon ny, förändrad och förfinad narkotikahandel som just den här biten bygger på. Det är de små gatulangarna och de enskilda missbrukarna på Plattan som sväljer kapslarna när polisen kommer. Det är inte den förändrade och förfinade narkotikahandeln som har skapat de problemen, utan det här har man fått tackla. Frågorna om kroppsbesiktning och kräkmedel har man ju också haft uppe flera gånger tidigare. Det är en oerhörd integritetskränkning att tvångsmedicinera. Därför bör det finnas en mycket starkt brottsbekämpande effektivitetsvinst att uppnå. Jag som person kan med det underlag som finns i dag inte alls se att det skulle vara en sådan oerhörd effektivitetsvinst att låta polisen använda kräkmedel. Jag kan inte se att det skulle vara av så betydande intresse när det gäller att kunna komma åt narkotikahandeln. I den avvägningen, mellan olika grupper, typer av brott och typer av straff som brottet skulle kunna motsvara, är användningen av en så grovt integritetskränkande åtgärd fullständigt otänkbar för mig. Fru talman! Jag skall inte använda all min tid, utan också förkorta mitt anförande litet.

Fru talman! Jag har all respekt för att man i avvägningen mellan integritetsargument och effektivitetsargument kan landa i olika slutsatser. Vi har uppenbarligen landat i samma ståndpunkt som de som i daglig gärning försöker att dränera detta knarkträsk. Jag tror att det är viktigt att lyssna på dem som jobbar. De känner frustration över att i princip veta att den och den skall de få fast, men genom den här metoden väljer man att omöjliggöra säkerställandet av sin skuld. Vi gör en annan bedömning. Som sagt, jag har all förståelse för att det finns de som tvekar inför detta. Men jag tror att under en tid kan det vara befogat. I andra länder, i vårt grannland Norge, som inte är helt ociviliserat, tillämpar man den här metoden. Förmodligen har man samma argument och har gjort en avvägning som har landat i att detta bör användas. Alice Åström säger: Moderaterna talar inte om någon helhetssyn, de har inte någon helhetssyn. Men med den politik som nu bedrivs går hundratusentals människor och tiotusentals ungdomar under 25 år arbetslösa, på grund av en oförmåga hos regeringen att föra en politik som skapar jobb, framtidstro, tro på något att kämpa för. Det finns inget absolut samband mellan arbetslöshet och drogmissbruk. Men det är ingen tvekan om att det finns en uppenbar fara i storstadsregionerna för att ungdomar, som månad efter månad, år efter år, går utan en strimma hopp och utan någon framtidstro, söker sig till olika gängbildningar. Den kanske viktigaste uppgiften, Alice Åström, framför allt för dem som regerar det här landet, är att skapa framtidstro genom ledarskap. Man måste mana till tro på landet och på möjligheten att forma någonting, i stället för den pessimism, räddhågsenhet, tvehågsenhet som breder ut sig som en grå dimma över
Fru talman! Jag skall inte ta någon större debatt med Anders G Högmark om användningen av tvångsmedicinering. Det här har behandlats i Polisrättsutredningen och i flera olika utredningar. Jag möter också en hel del poliser, och alla tycker inte att det här är den enda vägen att gå. Det finns en skrivelse och en ansökan när det gäller Stockholm där man har gett uttryck för det här. Jag tror att det är farligt att säga att hela poliskåren generellt vill ha detta och att man måste ha det för att kunna göra någonting. Det finns skilda meningar också där om det effektiva eller nödvändiga i att ta till sådana här åtgärder. Jag är helt överens med Anders G Högmark om att arbetslösheten är en av de viktigaste frågorna. Men jag kan inte komma ifrån att den kraftiga indragning av statsbidragen till kommunerna som moderaterna har föreslagit skulle innebära en väldigt ökad arbetslöshet bland de människor som arbetar inom kommunerna. Inte heller den politiken skulle alltså leda till fler jobb.
Herr talman! Jag vill inte överdriva sambandet med arbetslösheten, men vi är i alla fall överens om att den brist på framtidstro och nästintill massarbetslöshet som finns hos unga människor är en bra grogrund för dåligheter. Det är dock en väl enkel koppling att sysselsättningen ökar bara vi får mer statsbidrag. Tänk om man under årtionden hade resonerat så i Gnosjö, Alice Åström! I Gnosjö har man utan större omfattning på statsbidragen skapat någonting för framtiden. Det borde inte vara helt obekant för den som sitter framför mig på Jönköpingsbänken.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

Resultatet av spaning som de har gjort under en längre tid kan raseras därför att, som vi hörde, langare eller köpare sväljer narkotikakapslarna. Det är en prioriterad uppgift för narkotikapolisen att bekämpa detta. Den har också fått i uppdrag att minska nyrekryteringen av missbrukare. Vad gör man i den här situationen? Man kan ta in den misstänkte och sätta denne en vecka på "tulltoa" med bevakning hela tiden. Det kostar 5 000 kr per dygn. Ett frihetsberövande under denna tid är en mycket ingripande åtgärd för den som det gäller. Användande av kräkmedel påminner om det som vederbörande ändå själv utsätter sig för. Efter att ha svalt kapseln sätter man oftast själv fingrarna i munnen och kräks upp kapseln. Den föreslagna metoden tillämpas också i vårt grannland Norge, där man har ganska likartade förutsättningar. Där har denna metod lett till att sväljandet av kapslar minskat. Därför behöver polisen inte heller använda så mycket kräkmedel. Jag tycker att vi skall utreda denna metod. Jag förstår till fullo problemen. Jag tycker att det är bra att ringa in behovet av ingripande, precis som när det gäller förbjudande av mc-organisationerna för att få bukt med mc-brottsligheten. Man bör ingripa mot dem som det gäller i stället för att använda buggning och register som drabbar en stor allmänhet. När det sedan gäller tillsättning av domartjänster tycker jag att en utredning skall se över systemet för detta. Domartjänsterna tillsätts nu av regeringen efter beredning i departementet. Det är mycket hemlighetsfullt, och det finns ingen insyn. Domarna i de högsta instanserna får även inflytande över utnämningarna genom avgivande av utlåtanden. Jag tror att detta leder till följsammare och osjälvständigare domare. Det kungörs inte när tjänsterna är lediga, och det finns inget formellt anmälningsförfarande. Man säger utan diskussion utåt att de högst kvalificerade skall komma i fråga. Jag har som lekman ofta funderat över det som händer inom domstolarna. En ung person som har klarat sin juristexamen och som siktar på domarkarriär skall gå som notarie, och då är man i det närmaste livegen. Man måste göra vad man blir tillsagd för att få goda vitsord. Man går vidare genom fiskala tester under samma förhållanden. Man har inte fast tjänst och kan egentligen inte fatta självständiga beslut. Man är beroende av de vitsord som man får ända fram till det yttersta målet, när man enligt detta system blir utsedd till domare. Hur kan det komma ut kreativa och självständiga domare av detta förfarande? Jag tycker att det har spelat ut sin roll. Vi har nu en ny tid, och systemet borde ha ändrats för länge sedan. Jag återkommer till notarieutbildningen, som systemet börjar med. Jag har avgivit en reservation om grupptalan för miljöorganisationer. Miljöpartiet har väckt en sammanhängande motion om miljöbrottslighet, där ett av yrkandena var att miljöorganisationer skall få talan. En enskild person kan i dag helt enkelt inte väcka anspråk mot en industri eller ett annat större företag. Inte heller naturen har någon talan. Detta måste vi ändra på. Det pågår en beredning av resultatet av en utredning. Vissa delar av det bereds inom Justitiedepartementet och Miljödepartementet, och slutsatserna skall överlämnas under 1998. Jag skulle redan nu vilja att riksdagen gör ett uttalande om att denna fråga är viktig. Vad gäller tingsmeriteringen vill jag säga att det inte finns någon annan utbildning där betygen spelar en så stor roll för karriären som på juristlinjen. För inte alltför länge sedan, i inledningen av 80-talet, började betygskraven för antagning till tingsmeritering att öka. Tidigare kunde i stort sett alla med medelbetyg räkna med notarietjänst. Eftersom behovet av jurister trots allt var stort, måste möjligheterna till olika typer av praktik öka. Vi kan inte, som i dag, endast utgå från domstolarnas och åklagarmyndigheternas behov av jurister. De betalande domstolarna lägger ut stora pengar på detta utan att få en effektiv organisation. Jag har försökt utröna vad en notarietjänstgöring är - är det praktik eller arbete? Det visar sig att det är hälften av vardera. Notarietiden uppgår till två år. Under det första året utbildas vederbörande, och man får ta i anspråk kanslipersonal och domare för utbildningen. Sedan skall notarierna arbeta i ett år, och därefter får de säga adjö. Därefter kommer nya notarier in. Tingsrätterna är uppbyggda på systemet med dessa vandrande gesäller, som hela tiden går och lär sig, och när de har gjort det får de sluta. Tänk om det skulle vara så inom mitt eget område, på lärarbanan, och inom andra utbildningar, att man ständigt fick komma in under nya överheter! Det skulle vara förfärligt ineffektivt. Man kan inte avskeda människor när de har lärt sig arbetet och ta in nya. Hur effektivt är det? Det är inte konstigt att tingsrätterna får problem. Det är hög tid att det görs någonting åt detta. Jag sitter visserligen i Domstolskommittén, i vars direktiv det sägs att den bl.a. skall kunna ge förslag till reformering av notarie och domarutbildningen, men såvitt jag kan avgöra har den inte tid till det. Jag skulle önska att även övriga blev uppmärksamma på frågan och gjorde någonting åt förhållandena. Vid en jämförelse med civilingenjörer, sjuksköterskor, läkare och lärare finner man att det för dessa finns möjligheter till praktik. Det borde ingå i utbildningen möjlighet till praktik i alla verksamheter. Också domare skulle kunna få praktik på olika områden, och jag tror att det skulle kunna tillföra domstolarna mycket. Enligt betänkandet är utskottet enigt om att notarietjänstgöringen är något som skall behållas - utan att tänka efter hur den egentligen fungerar. Jag tycker att det skall bli obligatoriskt med praktikplatser - trainee-platser - i utbildningen. Man kan sedan diskutera om denna nödvändiga praktik skall täckas av studiemedel och kompenseras av att något annat eventuellt tas bort. Jag kan också tillägga att jag har varit i kontakt med studerandeorganisationerna. De är helt med på denna diskussion. De har förstått att situationen inte är hållbar eftersom bara en tredjedel av de sökande får platser. Betygshetsen gör att dessa studenter besöker psykologer och kuratorer i större utsträckning än andra studenter. Anders G Högmark talade om små tingsrätter. Det är nödvändigt att se över den inre organisationen. Jag tror att det är viktigare. Det går inte att bara prata om storleken.
Herr talman! Jag kanske skall börja med att yrka bifall till reservation 5 - om jag inte gjorde det tidigare i mitt anförande. Jag vill bara nämna tingsmeriteringen och att Kia Andreasson hoppas att fler kommer att se problemet. Jag är helt övertygad om att fler gör det. Vi har diskuterat frågan i utskottet. Däremot känner jag mig fortfarande inte så pass säker på hur notarietjänstgöringen skall genomföras. Det är mycket möjligt att det är den modell Kia Andreasson förespråkar som skall användas. Men Kia Andreasson beskriver problemen och de oerhörda bristerna i verkligheten. Men jag är inte säker på om just den alternativa modell som reservationen och motionen bygger på är den rätta. Men det är möjligt att Kia Andreasson kommer att övertyga mig att det är så. Denna fråga kommer att tas upp i andra sammanhang i framtiden.
Herr talman! Det är mycket glädjande att höra Alice Åströms replik. Jag har inte en direkt färdig modell. Det är tankar som skulle kunna vara möjliga. Men naturligtvis vill jag att dessa frågor skall utredas ytterligare. Därför tror jag inte att vi kommer att hinna med detta i Domstolskommittén. Det krävs ganska stora resurser för att komma fram till en bra modell.
Herr talman! Det finns en djupt och sant konservativ attityd, nämligen att inte kasta ut barnet med badvattnet. Det är alltid viktigt att spara det bästa. I fråga om systemet med tingsmeritering finns det delar som i grunden är bra. Men det finns all anledning att se över en hel del saker. För den skull behöver inte allt kastas ut. Jag tror också att det finns anledning att lyssna på dem som studerar juridik och på dem som har tagit sig igenom systemet. Det finns de som lovprisar systemet, och det finns de som är kritiska. Kia Andreasson ger en bild av att notarierna går sina två år och sedan blir utslängda. Det var en slarvig beskrivning, men det var ungefär den innebörden i hennes bild. Att så många upplever ett sådant hot när de lämnar notarietjänstgöringen, beror ju på att det svenska rättsväsendet inte har resurser att anställa kompetenta människor. Det är fråga om unga människor som har fått en bra grundutbildning och en bra lärlingsutbildning av gediget slag. Det stora problemet är de begränsade möjligheterna att anställa. Det finns ärendebalanser, och det finns mängder av arbetsuppgifter för välutbildade jurister. Men låt oss titta på detta problem framöver. Det finns också all anledning att titta över den inre strukturen på tingsrätterna. Går det att få en ändamålsenlig sådan finns det ännu större möjligheter att på ett bra sätt behålla de små tingsrätterna och låta dem spela en aktiv roll. Jag utgår från att Domstolskommittén, som förhoppningsvis har fått förlängd tid att arbeta, kan komma fram till konstruktiva förslag i den riktningen. Annars är jag övertygad om att Moderata samlingspartiet kommer att verka för att de små tingsrätterna kommer att spela en viktig roll framöver.
Herr talman! Det tråkigaste med tingsmeriteringen är att den fortfarande krävs av alla verksamheter. Även privata advokatbyråer anställer nästan inga jurister som inte har genomgått tingsmeritering. Förr var det så många som kunde tingsmeritera sig. Därför var detta en merit som blev ett obligatorium. Nu får bara en tredjedel av de studerande en plats. De övriga kan vara duktiga, men har inte spets i alla delkurserna. De får då ingen plats och därmed ingen meritering. Därmed har de oerhört svårt att få andra arbeten. Så är det i dag.
Herr talman! Att det är en så stor efterfrågan på tingsmeriterade jurister kan också bero på att det är fråga om en så bra utbildning. Då är det viktigt att se till att så många som möjligt av dem som vill tingsmeritera sig också får möjlighet till det. Då gäller det ytterst att se till att det finns en organisation och materiella resurser att skapa tingsmeriteringsplatserna. Jag går återigen tillbaka till att det behövs resurser. Man kan inte trolla med knäna och skära ned i rättskedjan och rättssystemet och samtidigt tro att merparten skall kunna få del av detta. Men detta hindrar inte att man på vissa punkter kan behöva se över innehållet i utbildningen. Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Men man behöver inte kasta ut barnet med badvattnet.
Herr talman! Visar det sig då vid en utredning av frågan - vilket jag önskar - att tingsmeriteringen är nödvändig för allt slags arbete, måste väl den ingå i utbildningen? Den måste då bli en rättighet.

Herr talman! Det var en intressant debatt, och jag tänkte haka på den litet grand. Betänkandet är tunt, men ändå är det en liten doft av rättskultur som slår emot en. Det är inte alltid så vanligt. Jag har satt upp frågan om notarietjänstgöring som punkt A. Det är faktiskt oerhört viktigt i en rättskultur att ha suttit ting i den meningen att man har arbetat i domstol. Varför då? Jo: Det är något utomordentligt speciellt att vara i domstol, som man gudskelov i andra sammanhang inte ofta utsätts för. Det är fråga om att få pröva en skuldfråga mot den bevisning som läggs fram inför domstolen. Det är också oerhört uppfriskande att sitta och tro att vederbörande är oskyldig eller skyldig och sedan visar det sig att allt man trodde var helt fel. Detta kan man inte uppleva någon annanstans än i en domstol. Detta är kärnan i juristutbildningen på den nivån. Jag har många roller. Som styrelseordförande i en av de större advokatbyråerna i Sverige kan jag säga att vi anställer fortfarande i princip bara tingsmeriterade jurister, även om vi vet att läget är fruktansvärt just nu. Jag tror inte att det är fråga om en tredjedel utan snarare 10-15 % av en årskull som får sitta ting. Vi har diskuterat mycket på arbetsgivarsidan att ändra attityderna. På något sätt måste man fånga upp den ändrade situationen. Men fortfarande anses det oerhört viktigt att ha upplevt målen i domstolen. Där får man lära sig vad rättssäkerhet innebär - sådant som människor inte har någon större känsla för vad det innebär förrän de själva sitter inne. Det är därför oerhört glädjande att utskottet har kunnat komma med ett sådant uttalande, även om jag blir litet misstänksam när det står "att så många jurister som möjlighet bereds tillfälle till notarietjänstgöring". Så skriver man i ett avtal när man inte vill förplikta sig till någonting. Jag hoppas ändå att där ligger en allvarlig mening att man skall öka antalet platser. När det gäller skiljedomsförfarande yrkar jag bifall till reservation 9. Jag tycker att det är ett ganska klockrent fall där regeringen bara skall expediera en lag. Näringslivet vill ha en ny lag. Man sitter och jobbar med en lag från 1929. Sverige har lyckats etablera sig på den internationella marknaden för att handlägga skiljedomar. Det är en ganska unik position som vi egentligen borde vara utomordentligt stolta för, och den utvecklas positivt. Statsmakten skall i det fallet på allt sätt stödja detta. Det finns bara positiva ting och pluspoäng kring det. Då säger man i en handling, efter att ha fått en begäran år 1994, att man skall börja lagstiftningsarbetet i slutet av år 1997, och sedan skall man få en lag långt fram i tiden. Det är en oacceptabel handlingsförlamning! Man kommer och säger: Vi har inte tillräckligt med tjänstemän. Jag fick i något sammanhang höra: Vi är fullt sysselsatta med att anpassa vår lagstiftning till EU, så någon vettig förnyad civillagstiftning kan ni glömma! Detta är också oacceptabelt. Det är helt oefterrättligt! Jag begriper inte hur i himmelens namn man kan hantera rättsväsendet på det sätt som regeringen gör. Detta är kanske i och för sig en liten sak. Men ibland börjar jag undra om inte även stora saker är utsatta för samma passivitet. Jag tänker på det som tidigare sades om mc-brottsligheten. När det gäller den ekonomiska brottsligheten händer över huvud taget ingenting! Så till detta med doften av rättskultur. Där har Alice Åström slagit till igen. Det är hon som har motionerat om detta med domarna och fått med sig i stort sett alla andra i olika former på att detta borde vi göra någonting åt. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Det är något som kanske den breda allmänheten inte upplever som så oerhört angeläget, men det är generande att de högsta domarna i rättsstaten tillsätts på precis det sätt som vi här har fått beskrivet från talarstolen. Det är inte bra. Vi kan utläsa en undfallenhet från de högsta domarna. Även i fråga om Lagrådet blir man ibland häpen över att det är så pass osjälvständigt i förhållande till den politiska makten, trots denna utomordentliga kompetens som dessa personer besitter. Detta känns mycket angeläget. Vi måste på något sätt koppla ihop utseendet av de högsta domstolarna till riksdagen eller del av riksdagen. Vi måste finna former för detta, och det skall vi göra ganska så snart. Med detta lilla inlägg har jag kortat ned min taletid något. Tack, herr talman!
Herr talman! Det händer ingenting när det gäller ekonomiska brott, säger Rolf Åbjörnsson. Men vi har beslutat om en ny myndighet, så det kommer att hända massvis! Det jag egentligen ville kommentera är detta med tingsnotarier. Det sägs att upplevelsen i domstol är så jätteväsentlig för det kommande juristyrket. Om det är det som det hänger på kan de lika bra tjänstgöra som nämndemän eller göra några sådana studiebesök! Vem skall betala alla dessa notarier om det skall bli en sådan ökning som föreslås här? Det måste bli en stor ökning, eftersom antalet studenter på juristlinjen har ökat. Man tar in fler studenter, och det är också därför som obalansen har uppkommit. Tingsrätterna har nu en mycket pressad budget. De ser över allt de över huvud taget kan. Hur skall de kunna öka antalet notarietjänster?
Herr talman! Det är inte fråga om något studiebesök. En notarietjänstgöring innebär handläggning av mål och ärenden och även dömande. Det är fråga om att vara notarie till de ordinarie domarna i stora mål men också att få döma mindre mål själv. Det är oändligt mycket mer än ett studiebesök eller att komma in som nämndemän. När det gäller frågan om resurser håller jag helt med om det som sagts. Men jag har aldrig varit med om att över huvud taget spara en krona i det svenska rättsväsendet, tvärtom. Att vi håller på att montera ned rättsväsendet får stå för den sidan. Tvärtom skulle vi behöva rusta upp domstolarna och få en fungerande rättsordning så att det inte är mc-gängen som står för rättsordningen i Sverige.
Herr talman! Kan man inte då, Rolf Åbjörnsson, lägga pengarna på bättre saker inom domstolarna än att betala utbildningsplatser och en del arbete under ett år? Det kan väl inte vara ekonomiskt riktigt att göra denna avvägning?
Herr talman! Det är just vad det är, eftersom det är en nationell tillgång! Det är det jag menar med en rättskultur. De unga juristerna får en teoretisk utbildning, och sedan en praktisk utbildning. De fungerar bättre som domare, åklagare, advokater och även som bolagsjurister eller eventuellt som riksdagsmän.

Herr talman och ärade kammarkamrater! Jag vill börja med att säga att den debatt som vi nu är inne i beträffande processrättliga frågor tenderar till att vara en allmän rättspolitisk debatt. Det kan i och för sig vara intressant, men det finns inte riktigt täckning i betänkandet för alla de uttalanden som här görs om resurser och olika aspekter på detta. Herr talman! Jag skall försöka att beröra en del av de frågor som här har tagits upp. De motioner som har väckts under allmänna motionstiden behandlar processrätten. Det är väl beskrivet i betänkandet vilka överväganden som utskottsmajoriteten, som i de flesta fall är ganska bred, har samlats kring. Det vanligaste skälet till att en motion avstyrks i detta betänkande är att det pågår utredningsarbete och arbete i departementet och att vi avvaktar att riksdagen får förslag i olika hänseenden. När det gäller straffprocessuella tvångsmedel, t.ex. kroppsbesiktning, har den debatten aktualiserats väldigt mycket de allra senaste dagarna, som har beskrivits här tidigare. Riksdagen har fört denna debatt vid tidigare tillfällen. När Anders G Högmark frågar mig vilka tankar som går genom majoritetens huvuden och hur vi resonerar i den här frågan kan jag inte underlåta att peka på vad den tidigare justitieministern Gun Hellsvik skrev i propositionen 1992-1993, tror jag det var, om denna sak. Det anförs där på s. 48 att kroppsbesiktning genom kräkmedel är ett mycket allvarligt ingrepp i den kroppsliga integriteten, dvs. att utsätta någon för tvångsmedicinering, och att det krävs mycket starka skäl för att i rättegångsbalken införa en sådan möjlighet. Enligt departementschefen måste vid en sådan bedömning brottsbekämpande effektivitetshänsyn träda tillbaka. Något förslag om tvångsmässig medicinering läggs därför inte fram i propositionen. Detta har naturligtvis präglat tänkandet under de senare åren, och jag tycker att det är tänkvärda ord. Polisrättsutredningen tog fasta på detta departementschefsuttalande och avstod från att närmare penetrera den här frågan i sitt arbete. Jag tycker att det är värt att notera det här principiellt viktiga resonemanget. Vi har nu en skrivelse från polisen i Stockholm som Rikspolisstyrelsen naturligtvis skall bereda. Man skall överväga de - som Sten Heckscher har sagt - mycket intrikata frågor som hänger samman med detta och komma med ett förslag till riksdagen. Vi måste se till att vi har så effektiva bekämpningsmedel som möjligt mot narkotikan - det är i och för sig en självklarhet. Jag skall sedan ta mig över till en annan mycket komplicerad fråga ur integritetssynpunkt, nämligen hemlig teknisk avlyssning, eller buggning. Den frågan har också sin historia. Man kan fråga sig varför Moderata samlingspartiet i regeringsställning och med kontroll över Justitiedepartementet inte lade fram något förslag om buggning. I de reservationer som nu finns, och som också Siw Persson har anslutit sig till, förefaller frågan mycket enkel. Varför lade den tidigare, borgerliga regeringen aldrig fram något förslag om buggning? Buggningen har utretts i anslutning till Säkerhetspolisens arbete, och i den utredningen har man förordat att man skall tillåta buggning. Men buggning i den allmänna brottsbekämpningen har inte utretts, och därför har den nuvarande regeringen tillsatt en utredning. Det finns alltså skäl för oss av avvakta resultatet av den. Det finns anledning att i anslutning till Anders Högmarks inlägg också säga någonting om resursfrågorna, även om de inte finns i betänkandet. Jag förstår dock nu att de särskilda yttrandena är till för att man skall kunna diskutera rättsväsendets resurser i de olika sammanhangen och inte bara när vi behandlar själva anslagsfrågan. Anders Högmark sade att han var förvånad över att det inte finns en majoritet i denna riksdag för att tillföra polisen och rättsväsendet så mycket resurser som svenska folket anser att de behöver. Men jag är inte ett dugg förvånad. Om vi skulle gå efter den inställningen skulle det naturligtvis fordras pengar långt utöver vad man inom något politiskt parti är beredd att sätta till. De extra resurser som Moderata samlingspartiet föreslagit i innevarande års budget handlar om en ynka procent av rättsväsendets kostnader. Jag skall inte förneka procentens betydelse i något sammanhang, men inte finns det väl anledning att höja rösten med 50 % om man talar om ett resurstillskott på en knapp procent? Det kan väl inte vara skillnaden mellan en rättsstat och det som flera talare kallat en nedmontering av rättsstaten? De har sagt att vi inte längre kan kalla oss en rättsstat. Detta är ju våldsamma överdrifter i debatten kring rättsfrågorna! Någon närvarande här i kammaren måste också fundera över varför det är brist på pengar i statens kassa? Jag skall inte gå inte närmare på det, herr talman, därför att det ligger utanför betänkandet. Men något kan man väl ändå fundera över den saken. Det finns naturligtvis flera frågor som det finns anledning att beröra här. Jag tänkte säga någonting om notarieutbildningen, tingsmeriteringen. Det har talats väl för den, och jag kan instämma i vad bl.a. Åbjörnsson sagt på den punkten. Kia Andreasson är ganska ensam om sin ståndpunkt, i varje fall i detta betänkande. Också när vi har diskuterat detta i Domstolskommittén har man från flera håll deklarerat att det nuvarande systemet fungerar tämligen väl. Det är naturligtvis önskvärt med fler juristutbildade ungdomar i notarieutbildningen, men här får man överväga hur stor rekrytering som skall ske till domstolsväsendet och i övrigt. För min del är jag inte beredd att säga att man skall öka rekryteringen så väldigt mycket. Man måste också slå vakt om kvaliteten, så att man kan ha en tvåårig utbildning som verkligen ger insikter i de olika rättsfrågorna det gäller. Det handlar inte om att bara besöka en domstol utan att - som Åbjörnsson var inne på - faktiskt arbeta i den, försöka knäcka olika rättsfrågor, sätta upp förslag till domskrivningar och så småningom också skriva domar. Detta är ett värdefullt arbete som kommer rättsväsendet i en mycket vid cirkel till del. Det känns angeläget och nödvändigt att vi kan ha ett system för utnämning av domare som svenska folket i allmänhet har förtroende för. Det gäller över hela linjen men är kanske särskilt markerat i de allra högsta domstolarna. Man har ingen anledning att kritisera och säga att man kan iaktta en viss undfallenhet från ledamöterna i Regeringsrätten och i Högsta domstolen och att det skulle vara särskilt belastande för dem att ha arbetat i Regeringskansliet. Jag tycker att man skall vara litet försiktigare med värderingarna i de här frågorna. Vi rör oss på ett område där det är oerhört angeläget att man inte drar i gång en debatt om att det inte är riktigt bra. Om Regeringskansliet skall kunna använda de skickligaste juristerna i sitt arbete tid efter annan, kan det ju inte vara en belastning för en domare i Regeringsrätten eller i Högsta domstolen att ha tjänstgjort i Regeringskansliet. Jag tycker att man driver den här frågan för långt. Man har egentligen heller inget förslag om på vilket sätt utnämningen av de högsta domarna skulle kunna bli bättre. Det finns naturligtvis internationellt sett olika metoder, och man kan säkert konstruera olika system för detta. Men jag är inte säker på att en ökad politisering, som det skulle kunna innebära om riksdagen skall sköta detta, är en bra lösning på frågan. Så långt jag har kunnat se tycker jag kanske inte att erfarenheterna från USA är de allra bästa när det gäller hur domarutnämningarna till Högsta domstolen där går till. Jag manar till en viss försiktighet i värderingen av dagens situation. Det är svårt att hitta system som inte kan ifrågasättas utifrån den ena eller andra utgångspunkten. Det är viktigt att vi har stort förtroende för framför allt de högsta domstolarna i landet men naturligtvis också rent generellt. Herr talman! Jag skall sätta punkt här. Jag har förbrukat mer tid än jag var anmäld för, men jag hoppas att den tidigare talmannens avräkningssystem för talartid gav mig utrymme för ett par minuter. Jag skall också yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag trodde att jag skulle samla ihop alla repliker till en enda, men det blir naturligtvis ganska svårt att klara av så många svåra inlägg som jag ser framför mig. Jag håller med Siw Persson om vilka reservationer hon har skrivit på och inte skrivit på, så på den punkten behöver vi inte vara oense. Frågan om de högsta domartjänsterna har ju utretts i ganska sen tid, och man har inte kommit fram till att det i dag finns anledning att i de sammanhangen föreslå något nytt system. Självfallet måste man i samförstånd överväga sådana här frågor och se till att det finns ett väl fungerande system. Om det inte finns måste man naturligtvis fundera på någonting annat. Men jag har litet svårt att se att det skulle vara så oerhört centralt med ett överklagningssystem. Det handlar ju inte riktigt om att hela riksdagen, eller en del av den, skulle var ett slags rekryteringsgrupp för domare till de högsta domartjänsterna. Jag undrar vem man i så fall skulle kunna överklaga beslutet till. Innan vi går in på mera detaljer behöver vi nog, var och en på sin kammare, fundera över hur man skulle kunna lösa problemet.
Herr talman! Det gäller tillsättningen av domartjänster. Jag gillar inte riktigt Göran Magnussons ordval: "försiktighet" och "stort förtroende". Vad är det för ord? Riv, så att vi får ljus och luft! Vi skall gå in för att öppna. Vi skall inte springa och tassa i stor försiktighet och känna stort förtroende för allt. Vad är det för något kritiskt granskande? Den inställningen förstår jag inte alls. Det här är ju ett slutet system. Det måste öppnas. Detta bygger bara på fakta. Hur ett annorlunda system skall se ut får man ha ett större resonemang om. Det behöver, som sagt, utredas. Det kan vi inte avgöra här på en kort stund. Jag återgår till notarierna. Göran Magnusson säger att han är ganska ensam i kommittén om att tycka som han gör. Det förstår jag. Den övervägande delen av kommitténs ledamöter är ju domstolsanställda. De har ju själva gått den här vägen. Det är klart att de inte vill ändra någonting. Därför är det viktigt att ta upp det här. Rolf Åbjörnsson är mycket pigg på att...
Herr talman! Detta gynnar ju de privata advokatkontoren.
Herr talman! Om man är alldeles övertygad om att man är i kontakt med ett unket system skall man naturligtvis inte visa någon försiktighet eller ha något stort förtroende. Jag försökte säga att man först skall göra klart för sig om systemet verkligen har sådana brister att det finns anledning att ge sig in på detta mycket svåra område. Jag skall vara öppen och säga att det inte är någon självklarhet för mig att det absolut måste gå till som det gör för närvarande. Men jag har inte särskilt lätt att se hur problemet egentligen skall lösas. Det är detta jag menar med att man skall närma sig frågan med en viss försiktighet. Jag har ingen anledning att söka sak med Kia Andreasson, men hon talade sig varm för att tvångsmedicinering eller kräkmedel var en effektiv metod, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Jag tänkte då på hennes långa och intensiva kampanj mot personnummer och all slags registrering som ändå har en mycket begränsad integritetskränkande effekt. Det är litet dålig balans på detta. Kia Andreasson och jag har diskuterat notarierna i skilda sammanhang. Vi har för närvarande olika meningar. Det jag har hört och sett har inte lett fram till att jag har funnit någon anledning att i grunden ompröva systemet. Justeringar kan man naturligtvis alltid göra. Men, Kia Andreasson, det är inte någon majoritet av politikerna eller ledamöterna i utredningen som är domstolsanställda eller domstolsanknutna. Vi har helt andra utgångspunkter för våra resonemang. Till sist vill jag säga att jag tycker att det är bra med en notarieutbildning som också kan försörja Regeringskansliet, advokatkåren och en hel del andra grupper med personer som har en god rättskultur, om vi skall använda det uttrycket, och en god insikt i dessa frågor. Det är till nytta även för rättsväsendet i processen och på annat sätt.
Herr talman! Göran Magnusson säger att anledningen är att vi inte vet hur det är med domartjänsterna. Då är det väl dags att ta reda på det och försöka forska litet bättre i detta? Jag får mig en känga för att jag tycker att polisen skall få använda kräkmedel. Göran Magnusson ställer det i relation till att jag är emot en omfattande registrering av människor. Jag försökte motivera detta. Det är bättre att angripa den begränsade krets som är inblandad än att angripa hela befolkningen. Det är precis samma sak när tullen skall söka igenom saker. Det är bättre att man tar stickprov, att man kollar människor som går in och ut genom gränserna än att det finns en stordator som registrerar alla människor. Det är perspektiven.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, eftersom en stor del av replikerna har handlat om tillsättningen av de högsta domartjänsterna. Det är viktigt att man inte använder för stora ord, men det står i reservationen att det förhållandet att flertalet högre domare har tjänstgjort i Regeringskansliet kan innebära vissa risker. Jag tycker inte att jag har använt för stora ord vare sig i motionen eller i reservationen. Visst skall man även på departementet och i Regeringskansliet kunna använda sig av de duktigaste juristerna vi har. Just därför är det kanske ännu viktigare att det inte är ett förfarande - som nu - där man ser att det kan finnas en koppling. Det kan finnas ett annat sätt att utse dessa tjänster. Det skulle också undanröja misstankar och kopplingar som inte är positiva. Jag tillhör dem som tycker att det är viktigt att även ta misstankar eller funderingar på det här området på allvar. Detta är ju ett område där inga misstankar bör få finnas om att det inte går rätt till. Framför allt skall det inte finnas någon misstanke om att vi har domare som inte är självständiga. Det är en av de viktigaste principerna. Därför tycker jag att den här frågan är viktig att lyfta upp.
Herr talman! Jag pekade på att de ordinarie domarna har en speciell ställning, enligt grundlagen, och att de på det sättet är skyddade från uppsägningar och sådant. Nästan oberoende av vilket system som konstrueras skulle man kunna säga att det finns vissa förhållanden som har påverkat vissa utnämningar eller utgångar. Om man på allvar vill ta sig an det här problemet måste man ha mera påtagliga exempel på att det faktiskt inte är bra. Jag blir litet bekymrad när Rolf Åbjörnsson - kanske på grund av sitt engagemang - talar om att man kan spåra undfallenhet i den högsta domarkåren.
Herr talman! Nej, men jag råkade använda Rolf Åbjörnsson som exempel. När man säger att man kan spåra en viss undfallenhet sprider det en misstämning - som jag vill förhindra - när det gäller utnämningen av de högsta domarämbetena.
Herr talman! Jag tänker inte föra den här debatten vidare. Den diskussion - och debatt - som vi har haft här i dag har varit viktig, och jag tror att det kommer att bli en fortsatt debatt. Då får vi se om vi kan hitta något annat system som även Göran Magnusson kan tycka är bra.
Herr talman! Göran Magnusson inledde sitt anförande med att säga att det har varit en bra debatt som har handlat om mycket. Den har dessutom handlat om en del saker som betänkandet kanske inte ger någon formell täckning för. Det är klart att man har diskuterat och belyst vad ett antal extra slantar kunde ha givit rättsväsendet. Vi vet självfallet att budgeten är låst. Vi kan bara från Moderaternas sida beklaga - inte bara vi utan förmodligen hela svenska folket, som önskar en bra och fungerande rättsstat - att de extra resurserna inte kom rättsväsendet till del. Jag vill dock säga: Heder åt Göran Magnusson, som ändå erkänner att Moderata samlingspartiet hade, oaktat att det bara var någon procent, ett par hundra miljoner kronor extra. Det är inget gigantiskt belopp utöver budgetförslaget, men ändå: Heder åt de politiska motståndare som erkänner de faktiska omständigheterna! Det tycker jag bör noteras till protokollet. När det sedan gäller kräkmedel citerade Göran Gun Hellsvik anförde 1992-1993. Han visste dessutom att det var på s. 48. Då vill jag säga: Det speglar väl bara det jag har sagt tidigare, nämligen att det är ett mycket stort problem. Det är en grannlaga avvägning mellan å ena sidan integriteten och å andra sidan effektivitetsvinster. Då gjorde regeringen, dvs. departementschefen, den avvägningen och landade i att man skulle säga nej till detta. Fyra fem år senare, i det läge vi i dag står inför, har marknaden eller situationen där ute förändrats, och i samma avvägning landar då vi moderater i slutsatsen att det nu finns tillräckligt starka skäl för att pröva detta medel som - jag sticker inte under stol med det - är starkt integritetskränkande. Men vi tycker ändå, även utifrån de motiv som polisen anförde i sin skrivelse, att det finns starka skäl att pröva det. När det avslutningsvis gäller buggningen står det väl efter Siw Perssons inlägg klart varför inte regeringen lade fram det här förslaget: Vi var inte ense. Det är bara att konstatera. I dag lägger Moderata samlingspartiet fram det här förslaget.
Herr talman! Låt mig först konstatera angående buggningen att det är bra att man erkänner att man inte var ense. Vi har väl liksom anat att det var på det sättet. Det är möjligt att det t.o.m. var Moderata samlingspartiets kongress som lade hämsko på hela frågan. Såvitt jag kan förstå försökte inte ens departementschefen föra frågan framåt genom ytterligare analyser och utredningsarbete, utan den gick uppenbarligen i stå. Jag är för egen del inte alldeles klar över vad slutresultatet skall bli av detta utredningsarbete. Jag tycker som riksdagsledamot att det är viktigt att vänta tills man har en väl avvägd genomgång av problematiken på sitt bord och då försöka ta ställning efter bästa förmåga. Samma sak kan gälla beträffande tvångsmedicinering eller kräkmedel. Det är naturligtvis väldigt integritetskränkande, och jag tycker kanske, när det gäller de väldigt principiella uttalandena från fyra fem år tillbaka i tiden, att utvecklingen knappast har varit av det slaget att det finns anledning att så kvickt överge ståndpunkten därvidlag. Men det tillkommer ju inte mig att bestämma vad andra skall ha för uppfattning. Jag tycker bara att riksdagen i varje fall borde ha en bättre och mer genomarbetad utredning för att kunna göra den här avvägningen. När det sedan gäller de extra slantarna skall jag snabbt göra Anders G Högmark ledsen på den punkten. Vi är möjligen överens om procenten, men jag instämmer i Ingbritt Irhammars beskrivning av vad pengarna skulle användas till. Så värst mycket direkt polisarbete på gatan hade det nog inte blivit av de där pengarna.
Herr talman! Jag konstaterar att vi är överens om att det fanns mer resurser, och med våra förslag fanns det möjlighet att göra omdisponeringar i akt och mening att sätta in pengarna för att åstadkomma det vi talat om, nämligen effektivare polisinsatser. Vi får återkomma om detta. Göran Magnusson kan vara helt övertygad om - och det är väl ingen större sensation om jag säger detta - att nästkommande tillfälle då vi skall diskutera budgeten kommer det säkert att finnas klara förslag om ökade resurser för polisväsendet och för andra delar i rättskedjan.

Sedan vill jag ställa en fråga till Göran Magnusson. Vi hade ju en diskussion om lag om skiljemän och det angelägna i att snabbt komma till skott och presentera ett lagförslag. Det finns ett material framtaget sedan ett par tre år. Nu finns det farhågor om att vi skall förlora vårt anseende och rykte som ledande land och Stockholms rykte som centrum för den här rättskipningen. Kan Göran Magnusson säga något mer än vad som står här? Tar han något intryck av de önskemål som finns, både i landet och faktiskt också ute i världen, om att vi får en lagstiftning som ligger litet bättre i takt med tiden?
Herr talman! Jag tar intryck av vad som sägs i den debatten. Jag tycker också att det är viktigt att vi har en väl fungerande lag beträffande skiljemän. Men jag har också uppfattningen att det vore bra om domstolsväsendet i sig kunde delta i större utsträckning i tvistlösandet på det här området. Jag vet att det finns många olika aspekter på det, men för egen del tycker jag det är angeläget att vi bevarar vårt goda anseende och skapar formella möjligheter att fortsätta på den punkten. När det sedan gäller pengarna, herr talman, tror jag också att Moderata samlingspartiet i opposition kommer tillbaka och föreslår mer pengar till polisväsendet. Men jag är lika övertygad om att ni också kommer att fortsätta att föreslå kraftiga nedskärningar på en rad andra områden, nedskärningar som enligt min mening är kontraproduktiva till det man vill åstadkomma, nämligen bl.a. brottsförebyggande arbete. För mig är den budgetinriktning som Moderata samlingspartiet har presenterat för 1997 oacceptabel. Blir den av samma karaktär i fortsättningen kommer vi att vara oense om budgetinriktningen. Sedan är det möjligt att de ekonomiska resurserna kan komma att bli bättre, och då får man naturligtvis överväga på vilka samhällssektorer det gör mest nytta och är mest angeläget att satsa pengar. Jag tror också att djupa led inom socialdemokratin tycker att man skall ha bra resurser för rättsväsendet, men i samma djupa led finns också de som tycker att man skall ha bra resurser på många andra områden. Det är den politiska konflikt som finns kring pengaanvändningen.
Herr talman! Jag tycker det tidigare replikskiftet har varit tillräckligt klarläggande, så jag avstår från replik.

Herr talman! I en partimotion från Centern till årets riksdag påtalade vi att det finns behov av att skärpa knivlagen och dess tillämpning. Vi framförde att knivlagen måste utvidgas till att inte bara gälla på allmän plats och i skolor utan även andra platser där människor vistas. Det är klarlagt att knivförbudslagen också gäller vid idrottsarenor och i nöjeslokaler. Däremot råder en viss tveksamhet om huruvida lagen gäller på sjukhus och socialkontor. Från Centerpartiets sida anser vi att så skall vara fallet. Det är därför mycket glädjande att detta också blivit utskottets uppfattning. Utskottet anser att den frågan, med anledning av motionen, bör få en särskild belysning vid regeringens beredning av Vapenutredningens betänkande. Självklart bör det inte vara tillåtet att bära kniv på dessa platser. I samma partimotion framför Centern vidare att samma regler bör gälla vid medförande av skjutvapen. Även om dessa kräver licens för innehav anser vi inte att man därmed har rätt att fritt bära dessa skjutvapen runt på gator och torg och andra allmänna platser utan särskilda skäl. Visserligen har Vapenutredningen också ansett att förbudet att bära kniv på bl.a. allmän plats skall utvidgas till att också omfatta skjutvapen och välliknande skjutvapenkopior, men detta är ingen garanti för att regeringen skall tycka detsamma. Detta är skälen för Centerns reservation, som också innehåller krav på skärpt uppföljning av vapentillstånd.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

Herr talman! Sverige är ett vapentätt land enligt Rikspolisstyrelsen. Om man jämför med Europa och våra nordiska grannländer ser man att det faktiskt är så. Det behövs skärpningar och lagregler som ändras mycket snabbare än det har aviserats. Det kom förslag om en ny vapenlag förra året, men då var det bara en språklig systematisk putsning. Jag förstår inte varför inte regeringen då kunde lägga fram det förslag som en utredning redan hade gjort färdigt, nämligen 1987 års vapenutredning. Den lade fram sitt betänkande år 1989. Det innehöll många bra förslag. När förslaget till den senaste vapenlagen lades fram skrev Miljöpartiet en motion och yrkade att dessa förslag skulle tas upp. Men det gjordes inte. Vårt förslag går ut på att begränsa antalet vapen i samhället. Myndigheterna har dålig kontroll över utvecklingen. Polisen uppskattar att det finns ungefär 35 000 vapen utan licens. Men det finns andra uppgifter också, från andra personer. Stor import sker av jaktvapen. 90 % av dem importeras. Det är också lätt att skaffa vapen. Efter en jägarexamen får man ha sex vapen. I den utredning som Leif G.W. Persson gjorde föreslog han att det skulle räcka med två vapen och att man därefter skulle behovspröva. Dessa åtgärder, som skulle innebära tidsbegränsade tillstånd, begränsat innehav, hårdare förvaringsregler, ökad rapporteringsskyldighet från skytteföreningar och straffskärpning för olaga vapeninnehav kunde vidtas redan nu. Men under betänkandets beredning får vi i stället informationen att nuvarande vapenutredning förlängs till slutet av 1997. Då kan man fråga sig: Varför tar detta så lång tid? Varför måste frågan utredas gång på gång? Enligt min åsikt kan det inte bero på något annat än att detta är ett stort manligt intresse. Det finns många föreningar som har ett stort antal medlemmar som förhindrar och förhalar. En viss rädsla finns för att genomföra genomgripande förslag. Det är min analys. Jag tycker att regeringen borde vara modig och ta tag i detta, för det inverkar stort också på den allmänna rättssäkerheten och våldet i samhället. Det skall bli intressant att höra vad Sigrid Bolkéus säger med anledning av de frågor jag har ställt.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

Vi har fått en gedigen redovisning av Sigrid Bolkéus om utredningar och hur det har varit tidigare, men jag hävdar ändå att vi har material genom Rikspolisstyrelsens rapporter bl.a. om illegala vapen med förslag, och vi har fortfarande Leif G. W. Perssons utredning som säger att förslagen håller. De kunde inte genomföras därför att det var ett sådant massivt motstånd. Det är det som gäller inom denna bransch, det stora motståndet mot att genomföra förändringar. Därför borde den nuvarande vapenutredningen inte alls ha behövt arbeta så här lång tid och få förlängning. Jag förstår inte det. Det är någonting annat som ligger bakom, men det har jag ju sagt en gång tidigare.

Herr talman! Det verkar vara så i alla partier att den manliga vapenförespråkarmassan har stort inflytande. Miljöpartiet är ju ensamt om den här reservationen, och det är symptomatiskt. I varje parti finns det ett gediget motstånd mot att bifalla dessa förslag.

Herr talman! För ganska exakt två veckor sedan justerades betänkandet med Centerpartiets motionskrav om att samma regler skall gälla för vapen som för kniv när det gäller möjligheten att bära detta på allmän plats utan särskilda skäl. Då hade inte utskottet någon värdering eller synpunkt på det här. Det enda man säger är att man har samma grundinställning som motionärerna vad gäller att det är självklart att våldet i samhället måste bekämpas på alla nivåer och att det ställer nya krav på lagstiftning, t.ex. i fråga om vapen. Men det man nämner är t.ex. att den allmänna uppfattningen råder att ingen får sälja skjutvapen till någon som saknar tillstånd, medan det som framgått av Vapenutredningens ovannämnda betänkande inte är lika självklart att förbjuda försäljning av knivar till ungdomar under 18 år. Inget nämns då om synpunkterna om möjligheten att fritt gå runt med vapen på allmän plats. Det gläder mig därför särskilt mycket att Sigrid Bolkéus i dag kan vara så tydlig och säga att det kommer ett lagförslag på det här området. Det är synd att inte det kunde framgå när betänkandet skrevs för två veckor sedan, men jag konstaterar att det är bra att det kom i dag.

Herr talman! För oss i Centerpartiet är det viktigt att reservera oss när den uppfattning som vi har i motionen inte på något sätt uttrycks i texten. Det kan inte utläsas av detta betänkande. Det är också bakgrunden till att jag reagerar mot sättet att behandla motioner i riksdagen. Vi avslår allt, utan värderingar eller synpunkter, som en signal till regeringen. Jag tycker att det måste vara partiernas skyldighet att redovisa vad man står för och inte bara avslå allt utan synpunkter när man tycker att något är viktigt.

Herr talman! Skuldsaneringslagen har diskuterats och behandlats vid ett flertal tillfällen av riksdagen. Den har nu varit verksam sedan den 1 juli 1994. Att frågan ånyo är aktuell beror på motioner under allmänna motionsperioden och av Riksdagens revisorers förslag om åtgärder i syfte att rationalisera och underlätta tillämpningen av skuldsaneringslagen och att förebygga behovet av skuldsanering. I motion 1995/96:L28 redovisar vi Moderaternas syn på skuldsaneringslagen, men även negativa konsekvenser av lagens införande, som i alltför liten utsträckning har varit vägledande för riksdagens ställningstaganden. Motionen utmynnar i ett förslag att skuldsaneringslagen skall upphöra att gälla vid utgången av juni månad 1997. Skuldsanering är ingen ny företeelse och är inte en följd av lagens ikraftträdande. Det har tidigare varit en uppgift i huvudsak för gäldenärer och borgenärer att lösa frågan om skuldsanering - detta då utan någon skuldsaneringslag. Enligt min mening är det parterna som via avtal skall komma överens. Skuldsaneringslagen skall upphävas. Utvärderingar visar att behovet av skuldsaneringslag var betydligt överdrivet när riksdagen behandlade frågan 1994. Då utgick man från en uppskattning av 12 000 ansökningar per år. Nu vet vi att det från starten den 1 juli 1994 t.o.m. tredje kvartalet 1996 har inkommit 10 825 ärenden, enligt Konsumentverket. Det är alltså långt mindre än hälften av det antal som beräknades i propositionen. Andelen avslag, avslutade och avvisade ärenden utgjorde drygt hälften av ansökningarna. Frivillig skuldsanering har genomförts i Genom en alltför generös kreditgivning och en alltför dålig kreditprövning har många människor hamnat i svåra ekonomiska situationer. I andra fall har det handlat om affärssituationer, där parterna inte hållit vad som lovats. Det är viktigt att i detta sammanhang betona betydelsen av information, ökat ekonomiskt medvetande hos hushållen och en fungerande budgetrådgivning, oavsett om vi har någon skuldsaneringslag eller inte. Det är föga förvånande att banker och kreditinstitut är positiva till lagen. De slipper nämligen på flera sätt undan ett ansvar som de har genom att hänvisa till lagen. Det ansvaret är att lösa den situation som har uppstått. Nu är kravet om frivillig uppgörelse nedtonat - man kan alltid hänvisa till lagen och den prövning som där sker. En följd av detta är att antalet frivilliga överenskommelser sägs ha minskat. Det är här viktigt att betona att staten ingalunda är något föredöme när det gäller att nå överenskommelser om frivillig skuldsanering - något som det borde vara. I Dagens Nyheter i dag kan vi konstatera att även skattemyndigheten visar en hårdnackad attityd och ofta lämnar nekande besked när diskussioner förs om skuldsanering. Fullt klart är att i och med lagens ikraftträdande har ärendehanteringen vid tingsrätter och statliga myndigheter ökat. Samtidigt har de ekonomiska resurserna till framför allt landets tingsrätter skurits ned. Lagens ikraftträdande har tillfört en ny ärendetyp, och jag vill påstå att det kan ha varit till men för andra ärenden och ärendebelastningen vid tingsrätterna. Av den hearing som lagutskottet genomförde i december 1996 framgick att kostnaderna för hantering av skuldsaneringslagen var höga såväl för domstolsväsendet som för statliga myndigheter och kommuner. Dessa kostnadsökningar är inte rimliga. Den tvingande skuldsanering som beslutats av tingsrätten innebär att gäldenären skall leva på existensminimum under en period av fem år och att eventuellt överskott skall komma borgenärerna till del - detta för att bli av med ekonomiska åtaganden som många gånger var tänkta att löpa under en längre tid än så. I allmänhetens ögon är detta en kort tid, ja, rent ut sagt en mycket kort tid. Än mer stötande är, att när gäldenären kan skriva av sina skulder via förfarandet i skuldsaneringslagen kan borgensmannens åtagande kvarstå. Är det rimligt att ha en lag som befriar den som grovt misskött sin ekonomi, samtidigt som borgensmannen - ofta en nära anhörig eller en vän - får stå fast vid sitt åtagande. Genom att borgensmannen förlorar sin regressrätt mot gäldenären i och med beslutet om tvingande skuldsanering uppkommer en, rent ut sagt, absurd situation, som inte gagnar någon - möjligen gäldenären. Enbart detta missförhållande vore nog för att upphäva lagen, enligt min mening. Herr talman! Borgensmannens situation avfärdades vid den hearing som lagutskottet genomförde på följande sätt, vilket tydligt beskriver den rent ansvarslösa syn på borgensmannens ställning som präglar många anhängare av skuldsaneringslagen. Det sades: "Å andra sidan kan man fråga sig vad regressrätten är värd med tanke på att den som får skuldsanering är kvalificerat insolvent och skall i princip aldrig någonsin komma ur sin betalningsoförmåga. Det innebär att regressrätten inte är någonting värd, och då är det ingen skillnad. Man kan inte utkräva någonting från gäldenären. Man kan som bekant aldrig lugga en skallig." Den principen är inte mycket värd. Litet raljant kan man också säga att den som är skallig inte alltid behöver fortsätta att vara det. Den som går i borgen går i sorgen, men varför göra det än sorgligare? Effekten av lagen är att gäldenären kan komma att disponera medel eller tillgångar som han erhållit efter beslutet om skuldsanering men som då inte gick att förutse och till vilka borgensmannen då inte har regressrätt. Visst har borgensmannen ett ansvar för den uppkomna situationen i och med att han eller hon har undertecknat en borgensförbindelse med detta ansvar, men detta ansvar är trots allt mindre än gäldenärens. Med införandet av skuldsaneringslagen har en situation uppkommit som innebär att borgensmannens situation har försämrats - något som riksdagsmajoriteten tycks anse vara riktigt. Det gör dock inte vi. Herr talman! Med anledning av vad jag här har redovisat yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Detta betänkande handlar alltså om tillämpningen av skuldsaneringslagen. Vid den hearing som lagutskottet hade den 3 december 1996 framkom det mycket entydigt att lagen fyller ett stort behov. Jag trodde också att moderaterna skulle ta till sig den uppfattning som enhälligt framfördes vid det tillfället. Jag tror inte att det egentligen var någon part som uttalade sig mot skuldsaneringslagen. Moderaterna var vid hearingen också relativt flata eller tysta. Nu framhärdar man i den uppfattning som man tidigare har framfört i sina motioner, dvs. att skuldsaneringslagen skall upphävas. Det är också intressant att se vad man grundar sin uppfattning på. Det framkom med mycket stor tydlighet när Tomas Högström diskuterade borgensmannens problem. Jag kan delvis instämma i att ett av de problem som finns med skuldsaneringslagen är att borgensmannen kan råka ganska illa ut. Men ni hörde väl vad han sade? Han talade om människor som grovt misskött sin ekonomi. Trots detta visade han upp en artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter om ett par. Jag vill inte säga att de personerna på något sätt har misskött sin ekonomi, och framför allt inte grovt misskött den. De har hamnat i omständigheter över vilka de själva inte råder. De har blivit tvingade att sälja ett hus när de flyttade, och de fick inte ut mer än kanske hälften av vad de gett för det och hamnade då i en situation som var ohållbar. Jag tycker inte att man kan skriva dem på näsan att de grovt har misskött sin ekonomi. Vi anser alltså att det finns ett stort behov av en skuldsaneringslag. Det innebär emellertid inte att vi anser att lagen i nuvarande skick fungerar bra i alla avseenden. Framför allt tillämpas lagen inte fullt ut så som lagstiftaren menade att den skulle tillämpas. Främst kanske detta gäller domstolarnas ställningstaganden; de är enligt min mening alltför restriktiva när det gäller att medge skuldsanering. Det är naturligtvis inte någonting som vi kan göra någonting åt utan att ändra lagen, så att den blir tydligare. I samband med det finns det vissa beloppsgränser som kanske bör justeras. Jag anser att man har ett alldeles för högt belopp för att medge skuldsanering. Jag menar också - det var även Tomas Högström inne på - att om de ekonomiska förhållandena ändras för en person som har fått skuldsanering är det viktigt att man kan ompröva detta på ett enkelt sätt och att den omprövningen inte skall behöva ske hos tingsrätten utan i så fall hos kronofogden. Något som har framkommit när revisorerna har granskat detta är att steg 1, dvs. den frivilliga överenskommelsen, inte har fungerat. Framför allt har det tagit väldigt mycket kraft från kommuner - man har ställt väldigt höga krav på att de skall genomföra försök när det gäller steg 1. Alla har inte lyckats med detta eller inte orkat med det. Vänsterpartiet är ju ett parti som hyllar finansieringsprincipen, dvs. principen att när staten ålägger kommunerna uppgifter skall man också skicka med en påse pengar. Så var det inte när man gjorde detta. Man ålade faktiskt budgetrådgivningen i de olika kommunerna att hjälpa till vid skuldsaneringen, men man bidrog inte med några pengar. Vi tycker att det är viktigt att staten tar det ansvaret och ser till att varje kommun har råd att bistå med budgetrådgivning eller rådgivning i samband med skuldsanering. Ytterligare diskussioner som kan bli aktuella för att förbättra skuldsaneringslagen är att redan i steg 2, dvs. på kronofogdenivå, införa någon form av tvingande skuldsanering. Jag tror att man skulle spara mycket pengar åt samhället om den myndighet som trots allt är expert på människors skuldsituation och deras behov av sanering, kronofogdemyndigheten, fick möjlighet att ta hand om beslutsfrågorna och det slutgiltiga beslutet. Tomas Högström säger att skuldsanering har fungerat långt innan skuldsaneringslagen kom till. Det är på det sättet. Jag har själv arbetat med skuldsanering åt privatpersoner och även åt företag. Men när det gäller privatpersoner använde man sig av den modell som skuldsaneringslagen innebär. Men jag kan säga att utan lagen hade man vissa problem. Det fanns banker som vägrade att gå med på detta, trots att man hade en avbetalningsplan på åtta år, som skulle ge banken en hel del av kapitalbeloppet åter, men de gick inte med på det. De resonerade ungefär som Tomas Högström och moderaterna: Tänk om alla skulle göra så! Var skulle vi då hamna? Man är alltså ute för att statuera exempel, inte för att hjälpa människor i nöd. Det är en förfärlig inställning, som inte har mycket med ett solidariskt samhälle att göra, tycker jag. Hanteringstiderna är väldigt långa, pekar man också på. Det beror på att man i steg 1 kräver så långa utredningar och att kronofogden har haft väldigt mycket arbete med detta. Hanteringstider på ett år och däröver är inte ovanliga, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i den situation som många människor befinner sig i. Så till ett av de större problemen: skattemyndighetens agerande. Dagens Nyheters artikel visar med all önskvärd tydlighet att skattemyndigheterna inte är särskilt benägna att hjälpa till i samband med skuldsanering. Det är först när det kommer till sista instans, dvs. när tingsrätten har ärendet, som det kan bli aktuellt. Jag menar att staten i det här sammanhanget i så fall bör företrädas av kronofogdemyndigheten, som har en betydligt större och bättre kompetens när det gäller människors ekonomiska situation och som kan se samtliga fordringsägares perspektiv. De kan då också göra en bättre bedömning än vad skattemyndigheterna kan göra. Skattemyndigheterna har tyvärr en alldeles för fiskal inställning, som i stor utsträckning försvårar skuldsanering. Sedan är det i och för sig på det sättet att skattemyndigheten kanske inte har någon anledning att gå in med småbelopp - de skrivs ju ändå av efter fem år. Problemet är att alla inte vet om det. Och de ligger ändå kvar; de är inte sanerade. Men skattemyndigheterna skriver alltså av beloppet efter fem år, om inte ärendet väcks i någon annan instans så att man driver in dem. Som slutsats kan man alltså säga att det behövs ändringar i lagen. Vi kommer under allmänna motionstiden och i samband med andra motioner att föreslå ytterligare förbättringar när det gäller lagen. Just nu yrkar jag bifall till våra reservationer 4, 6 och 7. Samtliga dessa tre reservationer är av principiellt intresse när det gäller skuldsaneringslagen. Min uppmaning till Tomas Högström är: Ni kan åtminstone stödja oss när det gäller reservation 7. Du betonade själv behovet av budgetrådgivning och sade att detta skulle minska behovet av skuldsanering. Det är precis det vi pekar på där: Ge pengar till kommunerna så att de har råd att syssla med budgetrådgivning! Det första kommunerna drog in i samband med att kommunerna fick problem med ekonomin var just konsumentvägledning och budgetrådgivning.

Herr talman! Att människor av en mängd olika orsaker är föremål för skuldsanering känner både Per Rosengren och jag till. En del av dem är det till följd av att de har misskött sin ekonomi, andra till följd av omständigheter som varit utanför deras kontroll. Hänvisningen till Dagens Nyheters artikel gjordes utifrån att vi tydligen behöver en lag i Sverige för att statliga myndigheter skall lyda de anvisningar som Sveriges riksdag uttalar. Det borde väl rimligtvis vara så, att skattemyndigheten i detta fall anpassar sig till vad riksdagen har uttalat beträffande skuldsanering. Då minskar behovet av en skuldsaneringslag i den delen. Jag tycker att man från Vänsterpartiets och Socialdemokraternas sida väl lätt passerar borgensmannens orimliga situation. Det är inte bra. Enbart den situationen borde ligga till grund för att lagen upphävs.
Herr talman! Det sista först: Borgensmannens situation förändras ju inte särskilt mycket. Kan gäldenären inte betala sina skulder går borgensmannen in och betalar oavsett om det skall ske en skuldsanering eller ej. Det är ju så ett borgensåtagande fungerar. När det gäller skattemyndighetens agerande vill jag säga att det inte bara handlar om skattemyndigheten. Jag hade exempel på diverse banker som jag själv har förhandlat med. De var mycket restriktiva och tog inte ens det bud som företagsekonomiskt vore det bästa för dem. De ville statuera exempel. Jag hörde dem säga: "Tänk om alla skulle göra så!". Tomas Högström uttrycker ungefär samma andemening. Ett ytterligare problem är att domstolarna tolkar väldigt restriktivt. Jag tror inte att domstolarna har uppfattat lagstiftarens intentioner riktigt rätt. Därför behöver man kanske ändra lagen - det kan jag hålla med om - men i så fall på ett sådant sätt att det blir bättre för gäldenärerna. Det är som sagt inte bara skattemyndigheten som är ett problem. Jag tror i och för sig att man skulle kunna lösa problemet med gällande lag bara genom att överföra borgenärsfunktionen från skattemyndigheten till kronofogdemyndigheten. Bara det skulle förändra situationen kraftigt.
Herr talman! Per Rosengren sade att vi skall förbättra situationen för gäldenären. Jag tycker att det är viktigare att förbättra situationen för borgensmannen i det fallet. Det är riktigt att det finns banker och kreditinstitut som uppvisar en attityd som motsvarar den som skattemyndigheten uppvisar i dagens Dagens Nyheter. De gränsdragningsproblemen finns oavsett om det finns en lag eller inte.
Herr talman! Lagen är till för att sätta press på fordringsägaren att ingå en uppgörelse när alla förutsättningar för skuldsanering föreligger. Att leva i fem år på existensminimum är ganska tufft. En sanering är nödvändig t.ex. för alla de barnfamiljer som har blivit arbetslösa och tvingade att sälja sitt hus när fastighetspriserna sjunkit drastiskt, annars bär de med sig skulden för tid och evighet. De hamnar i en situation som blir helt ohållbar. Vi måste ha ett institut så att vi åtminstone kan hjälpa dessa familjer ur skuldfällan. Det är intressant att konstatera att de företrädare som var med på hearingen var väldigt positiva till skuldsaneringslagen oavsett om de kom från kreditföretag eller från banker. Nu visste de vilka regler som fanns, och nu kunde de arbeta långsiktigt med förbindelserna med sina kunder.

Herr talman! Skuldsaneringslagen har funnits i snart tre år. Innan dess hade kommunerna frivillig skuldsanering genom sina konsumentrådgivare, och i vissa fall genom medverkan från socialbyråerna. Det fanns före skuldsaneringslagens tillkomst ingen lagreglerad möjlighet att få skuldsanering på det sättet att man kunde få en skuld fastställd av domstol med skuldnedskrivning och tidsbegränsad betalningsplan. En viktig ingrediens är fortfarande frivilliga överenskommelser i steg ett hos kommunerna och steg två hos kronofogden. Den stora skillnaden är att tingsrätten nu kan döma till skuldsanering om fordringsägare motsätter sig nedskrivning av skuld om tingsrätten bedömer att gäldenär av något skäl är oförmögen att betala sina skulder inom överskådlig tid. Utgångspunkten för den utvärdering som nu skett är Riksdagens revisorers granskning av tillämpningen av skuldsaneringslagen. Den utvärderingen har sin grund i att det kom rapporter om svårigheter med tillämpningen av lagen. I september 1996 kom en utvärdering från Konsumentverket i frågan. Som har sagts tidigare genomförde utskottet en offentlig utfrågning i december 1996. Den utfrågningen är bifogad betänkandet. Det som har kunnat konstateras fram till nu är att skuldsaneringslagen tillämpas olika i olika delar av landet. Det är i sig inte särskilt uppseendeväckande när det gäller en helt ny lagstiftning. Det blir naturligtvis så, att olika uppfattningar bryts mot varandra. Så småningom blir det en enhetlig tillämpning, vilket också måste vara det självklara målet. Den processen får inte ta för lång tid om lagstiftningen skall vinna trovärdighet hos allmänheten. Det gäller här för Riksskatteverket att kontinuerligt utfärda råd, utbilda och informera om den praxisbildning som successivt växer fram i och med att allt fler mål överprövas, så att det blir en enhetlig tilllämpning över hela landet. Det bör kunna ske även om verket saknar formella befogenheter att utfärda föreskrifter om lagens tillämpning. Utskottet har för avsikt att följa utvecklingen och eventuellt göra ytterligare utvärderingar av lagens tillämpning enligt den arbetsmodell som nu tillämpas i utskotten i denna fråga liksom i fråga om lagen i dess helhet. Det har också framförts synpunkter på att handläggningstiderna är för långa. Utskottet utgår från att regeringen noga följer händelseutvecklingen i det fallet och om så erfordras kommer med förslag till utskottet som kan förenkla delgivningen och därmed förkorta handläggningstiden. Det är viktigt i denna typ av ärenden att tiden från ansökan till beslut inte blir för lång. En annan fråga är möjligheten att ompröva beslut även när det gäller belopp och inte bara tiden och sättet för skuldens betalande. Utskottet gör här ett tillkännagivande till regeringen. Det kan hända många saker under en så lång tid som fem år, som vanligtvis är den betalningsplan som beslutas. Därför finns det skäl att återkomma till den frågan. Utskottet ansluter sig därmed till revisorernas förslag och yrkande 3 i motion L29. När det gäller fordringar på skatter och allmänna avgifter framhåller revisorerna att det inte finns någon enhetlig praxis. Den frågan borde klarläggas. I dag gör varje enskild skattemyndighet egna bedömningar. I propositionen om skuldsaneringslagen framhöll regeringen att skattemyndigheten skall anlägga ett vidsynt perspektiv vid bedömningen av förutsättningarna för skuldsanering. Om förutsättningarna för skuldsanering föreligger bör också myndigheten godta förslaget. Det gäller även i steg ett och två, dvs. innan ärendet kommit så långt som till tingsrätten. Regeringen borde följa upp frågan om skattemyndigheten skall anlägga en fiskal syn på sina fordringar i skuldsaneringsärenden om alla andra förutsättningar för skuldsanering föreligger enligt genomförda utredningar. Riksdagens avsikt är inte att nu vidta några åtgärder i den frågan. Det som är viktigast för att förebygga att människor hamnar i skuldfällan är att det finns en bra budgetrådgivning som människorna känner förtroende för. I en marknadsekonomi som vår måste det finnas institutioner som kan ge goda råd till människor i ekonomiska spörsmål på ett sätt som gör att de inte kommer på obestånd ekonomiskt. Det är för närvarande en kommunal angelägenhet. Det kan ligga ett stort värde i att kommunerna satsar resurser på rådgivningsverksamhet. Deras kontakter med allmänheten bör helst vara fristående från den sociala myndigheten för att de skall kunna ha en bredare allmän rådgivningsverksamhet i ekonomiska frågor. Det skulle på sikt kunna bli kostnadsbesparande både för gäldenärer och borgenärer, men också för kommunerna själva. Det måste också ankomma på kreditgivare att vara noggranna i sin kreditbedömning. När det gäller krediter för enskilt bruk är marknadsföringen av krediter ett viktigt inslag. Många av de skuldsaneringsfall som nu kommer till domstolarna har säkert sin grund i den utlåningsstrategi som låneinstituten tillämpade i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Vi utgår ifrån att regeringen noga följer kreditmarknadsfrågorna och vidtar erforderliga åtgärder. Sammanfattningsvis kan sägas att skuldsaneringen har kommit för att stanna. Det har hittills varit vissa svårigheter vid tillämpningen av den, men den har nu alltmer börjat ta formen av en lagstiftning som kommer att ha stor betydelse för de människor som har hamnat i skuldfällan. Från vissa håll har det framförts att lagen allmänt skulle vara negativ för betalningsmoralen i samhället. Det kan vara precis tvärtom att de som inte ser ett slut på sina insolvensproblem blir uppgivna och av det skälet inte längre bryr sig om sin ekonomiska situation. Ingen kan påstå annat än att den som fått en skuldsanering beviljad är inne i en lång tid av ekonomisk återhållsamhet som innebär att man får lära sig ekonomiskt ansvarstagande. Det måste också vara den sökandes avsikt att få slut på en kaotisk situation. Herr talman! Jag vill härmed yrka avslag på revisorernas förslag om att skuldsaneringsärenden skall koncentreras till en domstol per län och bifall till motion L31. Skälet är att vi inte under pågående utredning om domstolsväsendets framtida organisation skall låsa oss för en organisationsmodell. Jag vill också yrka bifall till revisorernas förslag och motion L29 yrkande 3 som gäller omprövning och därmed ge regeringen ett tillkännagivande om vad utskottet har anfört. På övriga hemställanspunkter yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga förslag från revisorerna och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag vill tacka utskottets majoritet för att man tillstyrker L29 yrkande 3 som gäller omprövningsinstitutet och åtminstone vill göra ett tillkännagivande där. Sedan har jag några frågor till Rune Berglund. Den första är: Vad anser Rune Berglund om finansieringsprincipen? Den andra är: Vad anser Rune Berglund om skattemyndigheternas agerande? I samband med den har jag en följdfråga. Vore det inte bättre att föra över statens borgenärsfunktion till kronofogdemyndigheten? Fråga tre gäller domstolarnas tolkning. Blev inte också Rune Berglund litet förfärad när vi var uppe i Umeå och fick de domarna föredragna för oss? Man hade faktiskt avslagit väldigt många skuldsaneringsärenden. Min fråga är: Stämmer det med Rune Berglunds uppfattning av hur skuldsaneringslagen skall tolkas?
Herr talman! Den här lagen är ju ganska ny, som jag sade. Den tolkas litet olika över landet. Jag tror att man så småningom kommer fram till en bra ordning. Det har kommit rapporter om att lagen börjar fungera bättre och bättre. Jag tror att frågan om överföring till kronofogden är för tidigt väckt. Jag tror att vi tills vidare måste ha dessa tre steg i skuldsaneringen så att vi får i gång lagen ordentligt och får en ordentlig praxisbildning.
Herr talman! Det sista var inte svar på någon fråga. Jag frågade alltså om det inte vore bättre att kronofogdemyndigheten fick överta statens borgenärsansvar. Det svar jag fick var inte svar på någon fråga. Den viktigaste frågan är ju trots allt vad Rune Berglund anser om finansieringsprincipen. Är det inte en väldigt viktig princip att finansieringsprincipen skall gälla när staten ålägger kommunerna fler arbetsuppgifter och nya arbetsuppgifter? Det står ju t.o.m. i samtliga budgetpropositioner som Socialdemokraterna lägger fram. Tycker inte Rune Berglund att det vore lämpligt att finansieringsprincipen gällde även när det gäller de arbetsuppgifter som man lägger på kommunen?
Herr talman! Jag har den uppfattningen att kommunerna tills vidare själva skall sköta finansieringen. Det har visat sig att de kommuner som har en bra rådgivning själva tjänar pengar på det genom att de inte behöver ge ut så mycket i socialbidrag och att de slipper andra problem. I det nuvarande budgetläget finns det inga möjligheter att staten skulle kunna överföra medel. Sedan några år tillbaka har vi haft en annan princip, nämligen att vi delar ut pengar till kommunerna i påsar. Vi försöker att undvika specialdestinerade statsbidrag.
Herr talman! Jag har en fråga till Rune Berglund. I och med att gäldenären blir av med sina skulder kvarstår borgensmannen med sitt åtagande. Anser Rune Berglund att det är rimligt sett ur borgensmannens situation och utifrån den rättsordning som vi trots allt har haft tidigare här i Sverige?
Herr talman! När man går i borgen skall man naturligtvis veta vad det är man gör. Man försätter sig i en situation där man är ställföreträdare för någon. Man garanterar alltså att t.ex. ett lån blir betalt. Jag tycker inte att det finns skäl att ändra på den ordningen just nu. Det gäller alltså att veta vad man gör när man skriver på en borgensförbindelse.
Herr talman! Det nya är att man förlorar sin regressrätt till den man har gått i borgen för. Det är det hemska i borgensmannens situation. Eventuella tillgångar som gäldenären i framtiden lyckas komma över har borgensmannen ingen rätt i. Det är bl.a. det som är själva kvintessensen i skuldsaneringslagen. Det är olyckligt.

Fru talman! Med tanke på den stora ärendemängden i kammaren den här veckan kommer jag i mitt anförande enbart att ta upp några principiella frågor i socialutskottets betänkande som rör barnfrågor och som har direkt anknytning till våra reservationer. Jag vill först och främst yrka bifall till reservation nr 13, mom. 13, som rör åtgärder för att stärka familjen. Vi moderater anser att det är i familjen som grunden för barnens värderingar läggs. Det är där man lär sig att fungera socialt, att skilja på rätt och fel, på ditt och mitt. Men det är också i familjen som ansvaret för barnen ligger. I normalfallet kan det inte ligga någon annanstans. Vi tycker inte att utskottets majoritetstext i tillräcklig omfattning poängterar detta, och det är skälet till vår reservation. För att en familj skall kunna fungera väl är det av stor vikt att den känner att den har en handlingsfrihet, att det finns olika möjligheter bl.a. att välja den barnomsorg som man anser sig behöva, att man kan leva på familjens samlade inkomst, att man känner ett oberoende och inte i första hand har ett behov av bidrag av olika slag för sin försörjning. En annan viktig sak som familjen måste ha möjlighet till är att välja om man vill vara hemma och ta hand om barnen t.ex. de första tre viktiga åren eller om man vill förvärvsarbeta, och det valet kan ingen annan än familjen göra. Vad vi med politiska beslut skall åstadkomma är att se till att det valet går att göra utan alltför stora ekonomiska uppoffringar. För att kunna välja barnomsorg måste det finnas något att välja mellan. Därför har vi i en reservation yrkat att det skall vara etableringsfrihet inom barnomsorgen. Vi anser också att det skall skapas möjligheter att redan nu införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, ett bidrag som skall kunna kombineras med rätt till avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Detta vårt yrkande kommer till uttryck i vår reservation 22, mom. 21. Vi står självfallet bakom de nämnda reservationerna, men för tids vinnande, fru talman, avstår jag från att ställa yrkanden här i kammaren.

Fru talman! "Barnet är tyget som sluter sig runt kroppen, utan barn är man naken." De här fascinerande orden var parollen vid en konferens om kvinnor och hälsa som hölls för ett antal år sedan i Burkina Faso i Västafrika. Uttrycket är som poesi i sin beskrivning av närheten mellan barnet på ryggen och den arbetande eller kanske dansande modern. Men inte bara det - det är ju också en poetisk påminnelse om det lilla barnets oändligt stora betydelse. Vi har, alla vi vuxna, ett mycket stort ansvar för att ge denna betydelsefulla lilla person goda uppväxtvillkor och de bästa tänkbara förutsättningar för att klara livets alla påfrestningar. Barns tillvaro måste präglas av trygghet, de måste mötas av respekt, och de måste få känna gemenskap och delaktighet. Men det finns miljontals barn i världen som ingen bryr sig om, som far oändligt illa och som aldrig fått de möjligheter i livet som borde vara självklara för alla barn. Vi läser ständigt om gatubarnens hopplösa situation, om alla barn som utnyttjas i krig och om de mest fasansfulla övergrepp på barn. Vi får aldrig, fru talman, glömma bort att vi har ett stort ansvar för att internationellt verka för att grundprinciperna i FN:s barnkonvention blir uppfyllda. Men också i vårt eget jämförelsevis trygga och barnvänliga samhälle finns många barn som far illa. Också här är det nödvändigt att åtgärder vidtas för att man på alla nivåer i samhället i arbetet med frågor som rör barn och barns rättigheter skall beakta barnkonventionen. Barnkommitténs arbete med att se över svensk lagstiftnings överensstämmelse med konventionen och Barnombudsmannens arbete för att göra konventionen känd i kommunerna är därför av största vikt. Enligt barnkonventionen skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. Portalparagrafen i socialtjänstlagen bör kompletteras med en föreskrift om att barnets bästa skall sättas i främsta rummet när socialtjänstens åtgärder rör barn - så som Socialtjänstkommittén föreslog i sitt huvudbetänkande. Barns bästa måste gå före vuxnas intressen. Enligt konventionen har varje barn också rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Men hur skall man veta var denna nivå ligger utan att ha tillgång till beskrivningar av vilka konsekvenser olika beslut får? Även Barnombudsmannen har tagit upp just den frågan. Kravet på att barnkonsekvensbeskrivningar innan beslut skall infogas i svensk lag förs fram i en centerpartimotion av Görel Thurdin och Fru talman! Vi lever i ett samhälle med vuxenperspektiv inom alla områden. Trots att det egentligen inte finns några politiska beslut som inte får konsekvenser på barn saknas barnperspektivet. Detta förhållningssättet måste förändras. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. Fru talman! Alla vuxna har ett speciellt ansvar för att möta barns behov av trygghet och tillit, även om det är föräldrarna som i första hand har ansvaret för barnens uppväxt och fostran. Föräldrarnas kärlek och omsorg skapar hos barnet en grundtrygghet som gör det rustat att möta livets olika påfrestningar. Föräldrarnas överföring av normer och ideal lär barnet att visa respekt och hänsyn gentemot andra människor. Att vara förälder innebär ett stort ansvar. Det är ett ansvar som är ytterst betydelsefullt för hela samhällets utveckling. Men förutsättningarna för föräldrarna att fullgöra sin viktiga föräldraroll har under några korta decennier förändrats på ett genomgripande sätt. Förändrade familjemönster, den ökade förvärvsfrekvensen bland småbarnsföräldrar tillsammans med arbetslösheten och det ansträngda ekonomiska läge som rått en längre tid innebär ökade påfrestningar på barnfamiljerna. Allt detta bidrar till att barns villkor förändras och försämras, vilket det också kommit signaler om på senare tid. Barnens situation i dag måste uppmärksammas ännu mer, och det är viktigt att analysera vad som ger barn förutsättningar för en gynnsam utveckling och vad som innebär risker för en negativ utveckling. Vi anser i Centerpartiet att de mest utsatta barnen, de som misshandlas, vanvårdas eller utsätts för övergrepp och de ungefär 100 000 barn som växer upp i hem där föräldrarna missbrukar alkohol, måste uppmärksammas alldeles särskilt. I sin viktiga uppgift att skapa trygga uppväxtvillkor för barnen behöver föräldrarna samhällets stöd. Ett sådant stöd är barnomsorgen. Centerpartiet anser att den skall präglas av valfrihet och mångfald. Det är bara så som föräldrarna får en reell möjlighet att själva bestämma vad som är bäst för deras barn och deras familjesituation. Därför måste etableringsfrihet råda inom barnomsorgen. Privata lösningar som föräldraoch personaldrivna daghem och omsorg med olika pedagogiska inriktningar måste finnas på samma villkor som den offentliga omsorgen. Kommunerna skall ha skyldighet att stödja enskilda alternativ. Ett annat sätt för samhället att hjälpa föräldrarna i den svåra uppgiften är att erbjuda föräldrautbildning. Den allmänna föräldrautbildning som riksdagen beslöt om 1979 knöts till barnavårdscentralerna och avsåg framför allt utbildning kring tiden för barnets födelse och första levnadsår. Men föräldrautbildningen skulle kunna vara ett mycket större stöd än så i den svåra föräldrarollen. Föräldrautbildningen bör vara en rättighet för alla vuxna. Den borde starta tidigt och pågå under barnens hela uppväxt. Den måste breddas till att också innefatta psykologi. Jämställdhetsaspekterna borde i högre grad tas till vara. Det särskilda pappagrupperna måste fortsätta att utvidgas. I USA och England har sedan länge forskning bedrivits om föräldraskapets betydelse för barnets utveckling. Brister i föräldraskapet har visat sig vara en viktig orsak till att barn och unga utvecklar våldsbeteende. Genom att hjälpa föräldrar att skapa bättre relationer kan man hejda utvecklingen mot ökat ungdomsvåld. Föräldrautbildning har i forskningsprojekt i England framgångsrikt använts även vid behandling av familjer med problem. Jag och Centerpartiet anser att den metoden bör prövas i behandlingsarbete i Sverige. Genom att vidga användningen av föräldrautbildning till nya områden kan vi också hjälpa barn och ungdomar i Sverige till en tryggare tillvaro. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation nr 2.

Fru talman! I Sverige finns det i dag barn som har det bra eller mycket bra. Men det finns också barn som far illa, och det antalet ökar på ett oroande sätt. Detta uppfordrar till politisk handling. För ett liberalt parti är det självklart att stå på barnens sida. Samhället måste i dag utformas i mycket större utsträckning efter barnens behov. Det är därför vi vill att FN:s barnkonvention inte skall stanna vid retorik utan verkligen förverkligas i konkret handling. Utgångspunkten i konventionen är att det alltid behövs förbättringar av skyddet för barnens rättigheter. Det är ett arbete som ständigt måste pågå. Det kommer ständigt nya situationer. Sverige har under den socialdemokratiska regeringen visat sig sämre än väntat i förmågan att leva upp till barnkonventionens artiklar och andemening. Vi vill att barnkonventionen skall förverkligas dels i lagtext, dels i utbildning av olika personalkategorier, t.ex. inom polisen, domstolsväsendet, Utlänningsnämnden, socialtjänst. Alla som handlägger ärenden som rör barn måste ha en gedigen kunskap om barn, barns sätt att uttrycka sig, ha ett barnperspektiv på besluten. Jag är medveten om att i lagrådsremissen om socialtjänstlagen finns en del skrivningar. Men vi har ännu inte fått denna på vårt bord. Vi i Folkpartiet vill också få till stånd en parlamentarisk utredning om barns situation. I betänkandet finns ganska mycket fakta om utredningar som har genomförts. Dessa behöver kompletteras på en del punkter. En sådan framgår av reservation 15. Vi efterlyser en analys av barn i riskzon. Vi menar att det är hög tid att tillsätta en parlamentarisk utredning som får samla kunskapen, dra slutsatser och lägga fram förslag om hur barns situation i Sverige kan förbättras. Så till föräldrautbildningen. Här har Kerstin Warnerbring uttryckt sig tydligt. Jag vill för tids vinnande endast instämma i vad Kerstin Warnerbring har sagt och understryka att alla föräldrar måste få möjlighet att delta i föräldrautbildning. Vi har inte en heltäckning av detta i Sverige i dag. Det måste också erbjudas under barnets hela uppväxttid. Små barn har sina problem och tonåringar andra. Föräldrar behöver få kunskap förmedlad till sig som stöd i sin föräldrafunktion. Detta för ju över till skolans ansvar. Här lyfter vi fram folkhälsoarbetet. Det måste få en högre status. Skolledningarna måste bli mer engagerade i det arbetet. Det gäller inte minst det vi ser nu på alkohol och narkotikaområdet och även de problem som finns med tobaksbruket. Som vi ser det måste detta vara en baskunskap som ungdomar har med sig när de går ut i livet. Slutligen lyfter vi fram barnomsorgen. En väl fungerande barnomsorg är något som gynnar barnets utveckling. Det är också viktigt för föräldrar att ha en valfrihet att gå ut på arbetsmarknaden och att känna trygghet. Det är livskvalitet. Föräldrar som mår bra är också bra för barnen. Här tycker vi, liksom Moderaterna, Centern och även Kristdemokraterna tror jag, att de enskilda alternativen skall behandlas lika som de offentliga alternativen. Folkpartiet liberalerna står naturligtvis bakom alla de reservationer som vi har undertecknat, men jag yrkar endast bifall till reservation 3 mom. 4.

Fru talman! Det är stora viktiga frågor som vi behandlar här i dag. Flera av dem har vi behandlat tidigare. Vi känner ju också till argumenten ganska väl, därför tänker jag inte upprepa alltför mycket. Jag tänker också koncentrera mig på att yrka bifall till endast en reservation, men jag har inte bestämt mig än. Jag funderar litet på saken. Det är flera partier som tar upp detta med konsekvensbeskrivningar. Nu har vi hört att både Centerpartiet och Folkpartiet har yrkat bifall till sina reservationer om konsekvensbeskrivningar. Vi har också en reservation om detta, och Miljöpartiet har en. De skiljer sig ju åt litet grand, men de drar åt samma håll. Det är en förödande kritik av regeringens tillkortakommanden när det gäller att komma med bra analyser på det här området. I den barnbilaga, Barn i dag, som regeringen presenterade hösten 1996 i samband med budgetpropositionen saknas enligt vår mening en konsekvensanalys av de besparingar inom en lång rad områden som direkt påverkar barnens vardagssituation. Vi anser därför att regeringen i anslutning till varje budgetproposition, och med början i höst, skall presentera en barnbilaga som innehåller analyser av det här slaget. Det säger vi i vår reservation 4. Jag yrkar bifall till den. Det är många andra frågor som också är viktiga. Vi har t.ex. föräldrautbildningen som har berörts här. Vi vill också ha ett återupprättande av den barnvårdarverksamhet som var vanlig på 70-talet och framåt men som nu har försvunnit i de flesta kommuner på grund av besparingsbeting osv. Man har inte råd med detta. Vi tycker att det är en fin verksamhet som borde återupprättas. Vi har också en principiell reservation. Jag tänker på reservation 23 som handlar om barnomsorg vid arbetslöshet och föräldraledighet. Vi tycker att man kanske inte riktigt har beaktat barnens rättigheter till barnomsorg. Men den här frågan återkommer senare i socialtjänstlagen. Det finns inget förslag där, och då kan vi ha det i stället och återkomma till detta i det sammanhanget. Jag vill bara markera att detta är en oerhört viktig fråga. Jag har själv varit utsatt för detta en gång i mitten på 80-talet när jag höll på att bli fråntagen en dagisplats på grund av ofrivillig arbetslöshet. Det som räddade mig den gången var att jag hade politiska uppdrag som gjorde att kommunen tillät mig att behålla platsen. Detta var ju viktigt inte bara för min del utan framför allt för mina barn så att de skulle slippa ryckas loss från en invand miljö. Jag räknar med att återkomma i den frågan och nöjer mig med att yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Jag står bakom samtliga mina reservationer, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 5 som också handlar om konsekvensanalyser. Mycket av den verksamhet som bedrivs av samhällssektorn berör våra barn. De har därför drabbats av de senaste årens kraftiga besparingar med minskad personaltäthet på skolor och förskolor. De har också på många sätt drabbats av föräldrarnas arbetslöshet. Man vet att den psykiska ohälsan ökat bland barn till arbetslösa. Vi i Miljöpartiet anser att många av de besparingar som skett saknar konsekvensanalyser. Besparingarna har skett inom samhällets olika fack utan att regeringen gjort en tydlig redovisning av att det verkligen har varit en samhällsbesparing som har genomförts. Vi saknar inte bara en ekonomisk konsekvensanalys, vi saknar även sociala konsekvensanalyser. Dessa krav finns i två av våra motioner. Vi tycker att det är viktiga krav. Är det besparingar som har gjorts, eller är det samhällsförändringar som döljs bakom en del av besparingarna? Fru talman! I en av Miljöpartiets motioner i betänkandet föreslår vi ett inrättande av barnskyddsombud. Vuxenvärlden har skyddsombud på sina arbetsplatser. Skolan och förskolan är ju barnens arbetsplats. Barnen är förmodligen i större behov av ett skyddsombud än vi vuxna eftersom de själva inte kan bevaka sina intressen. Vi föreslår därför att en skyddsorganisation utvecklas och bemannas av vuxna som kan bli barnens lokala skyddsombud. Barnskyddsombuden kan utveckla en kompetens så att de kan bistå organisationer och myndigheter med rådgivning och beslutsunderlag då miljöer för barn planeras och utvecklas eller då befintliga miljöer skall besiktas. Fru talman! Jag stöder även reservation 9. Den grundar sig på en flerpartimotion som jag tror är mycket viktig för många barn. Det gäller de barn vars föräldrar vistas på anstalt. Vi anser att det är en god samhällsinvestering att satsa på dessa familjerna. Det är viktigt att de får ett bra stöd både vid anstaltsvistelsen och efter frigivningen för att de skall få en chans att återgå till ett riktigt liv. Fru talman! Jag oroar mig mycket för det våld som finns bland barn och ungdom. Därför har jag även en reservation som är till förmån för en motion av Lars Granberg och Monica Öhman. I motionen föreslår de att man, när det ekonomiska läget tillåter, skall prova ett system med antivåldskonsulter. Dessa konsulter skulle utbilda alla som på något sätt vårdar barn. De skulle bedriva antivåldsutbildning. Våldet i samhället är en så allvarlig fråga att vi inte borde vänta på den ekonomiska tillväxten för att prova den formen av utbildning. Jag anser att den här motionen är värd ett stöd i vilket fall som helst. En annan viktig reservation i detta betänkande som har mitt fulla stöd är reservation 15. Där krävs en parlamentarisk utredning om särskilt utsatta barn. Det gäller barn som misshandlas, vanvårdas eller utsätts för övergrepp. Fru talman! Ytterligare en reservation som jag gärna ger mitt stöd bygger på en centermotion. I den yrkas att regeringen skall agera mycket kraftfullt för att få till stånd en förändring av det EU-direktiv som innebär en risk för barn. Direktivet tillåter betydligt fler tillsatser i barnmaten än vad de restriktiva svenska reglerna gör i dag.

Fru talman! Jag skall börja med att läsa några av de paragrafer som finns i konventionen om barnens rättigheter. Väldigt många använder dem som utgångspunkter, och jag tänkte alltså börja mitt anförande med att läsa direkt ur dem.

Artikel 18, punkt 1: "Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet." Punkt 2: "För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran." Jag slutar här att läsa ur konventionen. Jag känner genast när jag läser det här att detta egentligen är utgångspunkterna för kristdemokraternas familjepolitik. Det känns så bra att kunna ha en så pass viktig konvention som utgångspunkt för den. Vi kristdemokrater ser med oro på den förmyndarpolitik som socialdemokraterna på nytt har genomdrivit inom familjepolitiken. Avvecklingen av vårdnadsbidraget, slopandet av avdragsrätten för styrkta barnomsorgskostnader och slopandet av rätten till tjänstledighet i tre år har direkt drabbat ungefär 70 % av de familjer som har barn under tre år. Det har lett till att orättvisan mellan olika familjer ökar. Samtidigt som valfriheten för familjerna minskar så ökar faktiskt kommunernas kostnader för barnomsorgen. Vi kan inte riktigt förstå varför det är så. Vi anser att det allra finaste som finns är att vara förälder. Inget ansvar i samhället kan vara större än att ge barnen trygghet och en god uppfostran. Föräldrarnas kravlösa kärlek, engagemang och intresse för sina barn är av en avgörande betydelse för barnets utveckling och kan knappast ersättas av någonting annat. Vi tror att det är i den lilla gemenskapen som hemligheten hur man får ett gott och tryggt samhälle ligger.

Fru talman! Detta betänkande rörande barnfrågor som vi nu skall behandla här i kammaren innehåller ett femtiotal motionsyrkanden. Att motionerna på detta område är så många visar att omsorgen om barnen är något som engagerar oss alla mycket. Vi här i riksdagen är förenade i en strävan att på alla sätt ge barn goda förutsättningar och utvecklas i en god och kärleksfull miljö. Om hur vi skall uppnå dessa mål har vi delvis olika uppfattningar. Sällan har väl barnens situation i vårt samhälle uppmärksammats i sådan omfattning som just nu. Genom bl.a. Barnombudsmannens, frivilligorganisationernas och nätverksgruppernas arbete sätts barnoch ungdomsfrågorna i fokus. De flesta barnen i vårt land mår bra och har goda uppväxtförhållanden. Vi har den lägsta spädbarnsdödligheten i världen, och vi har friska och ganska nöjda barn. Vi har också en väl utbyggd barnomsorg och skola samt ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Dock skuggas den ljusa bilden av de negativa effekter för barnen som arbetslösheten ger. De sociala och ekonomiska problem som långtidsarbetslösheten för med sig ökar nu riskerna för att fler barn blir otrygga och far illa. Det är vi vuxnas och samhällets skyldighet att se till att barnets behov och rättigheter tillgodoses. Även för barnens skull är det av största vikt att vi lyckas få ned arbetslösheten. Under många år har vi kunnat lösa problemen genom ökade resurser. Nu befinner vi oss i en helt annan situation, där det största sveket mot barnen och ungdomarna skulle vara att låta landets ekonomi skena i väg och att låta den kommande generationen ärva ett samhälle i ekonomiskt kaos och med jättestora budgetunderskott. Vi måste i stället försöka utnyttja våra resurser ännu bättre. Vi måste stimulera till större samverkan mellan olika myndigheter. Vi måste också lyfta fram de goda exemplen på hur man kan arbeta förebyggande och skapa bättre livsvillkor för barnen. I höstas lämnade regeringen en rapport, Barn i dag, som ger en ögonblicksbild av barns situation i Sverige. Rapporten är ett viktigt initiativ av regeringen. Inom kort väntas en uppföljare till rapporten, som skall inspirera till fortsatt utveckling av arbetet med barn. Jag vet att bl.a. samverkansfrågor och betydelsen av ett allmänt socialt skyddsnät kommer att belysas. Del två och en studiehandledning kommer att sändas ut till alla kommuner under våren, så att politiker och tjänstemän skall kunna ta del av rapporten och inspireras av den i sitt arbete. I det nya förslaget till socialtjänstlag, som för övrigt läggs fram i dag, framhålls särskilt barnens rätt. Regeringen kommer att föreslå att portalparagrafen kompletteras med artikel 3 i FN:s barnkonvention om att barnets bästa skall sättas i främsta rummet. Detta innebär att socialt arbete med barn måste utföras utifrån ett barnperspektiv. I förslaget förs ett ingående resonemang kring uttrycket barnperspektiv. De som arbetar inom socialtjänsten ställs ofta inför mycket svåra avgöranden. Detta kräver goda kunskaper. I socialtjänstpropositionen uttalar regeringen att fortsatt metodutvecklingsarbete inom socialtjänsten är nödvändigt för att barnkonventionens intentioner skall kunna uppfyllas. Tyvärr har det förekommit en viss underlåtenhet att anmäla till socialtjänsten när barn och ungdomar far illa. Jag ser därför mycket positivt på förslaget från vår socialdemokratiska regering att utöka skyldigheten att göra anmälan till socialnämnden. Självfallet måste en klar och tydlig information om denna skyldighet spridas till de personer som arbetar inom verksamheter som berör barn och ungdomar. Samtidigt måste vikten av samverkan mellan socialtjänsten och de myndigheter och verksamheter som berör barn starkt betonas. Jag tänker särskilt på barnomsorg, skola, polismyndighet och primärvård. I januari 1996 trädde ändringar i föräldrabalken i kraft. Barnets rätt att komma till tals har stärkts vad gäller adoptionsärenden, i mål om vårdnad och umgänge samt i namnärenden. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Regeringen har i dagarna lagt fram en skrivelse till riksdagen om metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Det är angeläget att Socialstyrelsen noga följer utvecklingen när det gäller barn som far illa, och ständigt håller sig informerad om denna genom statistik av olika slag. I regleringsbrevet för år 1997 har uppdragits åt Socialstyrelsen att senast i oktober 1997 redovisa utvecklingsarbete som rör utsatta barn. Ytterligare insatser har gjorts. Våren 1996 tillsatte regeringen en utredning om barns och ungdomars psykiska hälsa - Barnpsykiatrikommmittén. Kommittén har bl.a. till uppgift att föreslå olika åtgärder för att förbättra samarbetet mellan hälso och sjukvården och socialtjänsten. Sedan litet mer än ett år tillbaka arbetar kommittén med att göra en bred översyn över hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till barnkonventionens regler. Några reservationer handlar om föräldrautbildning. I en departementsskrivelse, Stöd i föräldraskapet, belyses behovet av stöd och utveckling i föräldraskapet. Statsrådet Klingvall har tillsatt en särskild utredare med uppgift att undersöka hur stödet till föräldrarna i deras föräldraroll kan förbättras. Fru talman! Sammantaget tycker jag att man kan konstatera att det på flera nivåer bedrivs ett intensivt arbete för att uppmärksamma barns situation och stärka skyddsnätet. Ett flertal utredningar är tillsatta. Många olika projekt och försök med nätverksgrupper har satts i gång i kommunerna. När vi skrev på FN:s barnkonvention åtog vi oss att garantera barn och ungdomar i Sverige de rättigheter som anges i konventionen. Vi har också åtagit oss att göra konventionens bestämmelser allmänt kända bland barn och vuxna. Att sprida kunskaper om barnkonventionen och om hur den skall omsättas i praktisk handling är ett ansvar som vilar på oss alla. Nu är det verkligen dags att gå från ord till handling. Barnperspektivet skall integreras i det vardagliga, praktiska arbetet överallt där barn berörs. Det skall synas och kännas att Sverige anslutit sig till barnkonventionen. Med hänvisning till ovan anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag tycker att Marianne Jönsson inledde med någonting viktigt - att alla partier i denna riksdag har samma strävan att skapa ett gott samhälle för våra barn. Inget parti har så att säga monopol på detta, och framstår i tydligare dager än något annat. Men vägarna att nå detta gemensamma mål är litet olika. Marianne Jönsson kom in på en viktig fråga, nämligen jobben. Det fordras jobb för att vi skall kunna finansiera den välfärd vi vill erbjuda våra barn. Jag undrar vad Marianne Jönsson har för tankar kring att undanröja de hinder för att skapa fler jobb som vi i Folkpartiet har pekat på. Det handlar bl.a. om skatter, och om hur man kan komma i gång när man går på socialbidrag eller finns inom något av de andra stödjande systemen. Här finns det hinder för att kunna starta eget t.ex. Detta är ju inte en arbetsmarknadspolitisk debatt - men kan vi få några tankar, tack!
Fru talman! Precis som Barbro Westerholm påpekade är inte detta någon arbetsmarknadspolitisk debatt. Det pågår nu ett mycket intensivt arbete med att ta fram olika förslag på hur man kan förbättra arbetsmarknaden för våra arbetslösa, och pressa ned arbetslösheten. Ett flertal insatser har gjorts, och vi får invänta vårpropositionen där det förmodligen kommer ännu fler förslag.

Fru talman! Ledamöter! Åhörare! Möjlighet att känna tillit bygger på tillit - annars blir det svårt. Men på en helt vanlig barnstuga i dagens Sverige är det fortfarande så att personalen lyssnar mer när en pojke talar, och uppmuntrar honom i dialog. När en flicka talar bagatelliseras hon. Detta visar en färsk undersökning. Är det så att kvinnors debattinlägg och förslag till beslut här, i världens mest jämställda parlament, värderas lika högt som mäns debattinlägg och förslag till beslut? Det får vi ta reda på till nästa allmänpolitiska debatt. Kommer ni ihåg dikten Befrielsen är nära av 1977? De första stroferna lyder bl.a.: befrielsen är nära, vi ger varandra stöd att ta det första steget. Slutstroferna lyder: Och en dag skall barnen säga tack mödrar det gjorde ni bra. Ja en dag skall barnen säga denna mänskliga värld vill vi ha. Men att skyffla barnen fram och tillbaka inom barnomsorgen beroende på om föräldrarna har fått ett nytt jobb, söker jobb, blir eller är arbetslösa eller om barnet får ett syskon gör man inte i en mänsklig värld. I motion So646 betonas just barns behov av kontinuitet. Byte av barnomsorgsplats flera gånger under de tidiga åren beroende på föräldrarnas möjligheter att få arbete kan bli en indirekt bestraffning för barnet, och påverka det negativt. I motionen framhålls också att barn i riskzonen, där arbetslösheten bara är en av flera negativa faktorer inom familjen, påverkas mer än andra barn. Vi slutar med att säga att en kortsiktig kommunal besparing på lång sikt därför kan leda till ökade kostnader, exempelvis inom rättsväsendet, om vi skall tala krass ekonomi. Den innebär också en utveckling mot en alltmer omänskligare värld. Vi har hört här hur mycket arbete som utförs inom utredningsväsendet för barnen i dag, och hur mycket kunskap som hela tiden ackumuleras. Vi behöver få ned den här kunskapen till dem som fattar de lokala besluten och gör de lokala ekonomiska prioriteringarna - men detta innebär absolut inte att jag är inne och tafsar på det kommunala självstyret. Fru talman! Häromdagen träffade jag på en förtvivlad pappa i en söderförort till Stockholm. Han sade att på hans barnstuga skulle det nu bli 25 st 4-5 åringar i samma grupp, med tre vuxna. Han var förtvivlad - han hade inte ens fått information om den här utvecklingen. Det alltmer omänskliga samhället har också Socialstyrelsen lyft fram i sin uppföljning av barnomsorgslagstiftningen. Det gjorde man våren 1996. 1996 sade man: Kommunerna har skärpt reglerna angående rätten till plats för barn till arbetslösa. I 122 av landets 288 kommuner förlorar förskolebarnen sin plats när föräldern blir arbetslös - antingen omedelbart eller efter ett visst antal månader. Hur det ser ut i dag vet vi inte, men det kommer vi naturligtvis att få reda på. Det finns ingenting som tyder på att det har blivit bättre. Kunskap ackumuleras och finns om barns behov av kontinuitet. Varför når inte kunskapen ut? Det verkar som om inte heller barnombudsmannens rapport från 1994, om barnets speciella behov av barnomsorg och pedagogisk verksamhet när någon av barnets föräldrar drabbas av arbetslöshet, har trängt igenom till beslutsrummen. Det var alltså redan 1994. Fru talman! Vi här i kammaren är, eller borde åtminstone vara, överens om att en grundläggande resurs i vårt samhälle är det mänskliga kapitalet. Det är också det vi försöker lyfta fram i vår motion när vi pratar om barns behov av kontinuitet. Det är absolut ingen hemlighet att det är på det sättet. Eftersom inte denna insikt har trängt ut till dem som gör de små kommunala ekonomiska prioriteringarna tycker jag att det är uppenbart att det behövs en massiv informationskampanj, en massiv barnkampanj för barnets bästa. Med det vill jag yrka bifall till reservation 24, mom 22. Till sist, fru talman, vill jag uppmana alla oss här i kammaren att lyssna på barnet. Tack!
Fru talman! Jag vill bara instämma i Eva Larssons argumentering och ta det som ett stöd. Jag yrkade ju inte bifall till vår egen reservation, men Miljöpartiets är ju mycket lik vår och stöder sig på vår reservation. Jag vill därför också yrka bifall till reservation 24.

Fru talman! Ingen av oss som deltar i debatten i dag behöver övertyga någon av de andra om tobakens effekter på hälsan. De är tämligen välkända av oss alla. Vi har alla den utgångspunkten att vi inte ser det som önskvärt att någon använder tobak. En annan sak som vi uppenbarligen har gemensamt är att vi trots det tycker att det skall vara tillåtet för vuxna människor att bruka tobak. Utifrån de utgångspunkterna får man sedan resonera om vilka andra ståndpunkter som är rimliga att ha när det gäller tobaken och användningen och försäljningen av den. Det jag vill inrikta mig på är det område i betänkandet där moderaternas ställningstagande skiljer sig från utskottsmajoritetens. Jag tänker på marknadsföringen av tobaksvaror. Man kan säga att det har kommit till stånd något slags duktighetstävling på tobakspolitikens område. Duktigast är den som begär de mest långtgående regleringarna. Utan att egentligen ta hänsyn till om detta också är vad som bäst bidrar till att minska skadeverkningarna av tobak är det de kriterier man använder. Jag tycker att det är synd. Jag tycker att orsak och samband på tobakslagstiftningens område förtjänar att analyseras noggrannare. När riksdagen för fem år sedan begärde ett lagförslag om förbud mot direkt tobaksreklam gick vi moderater emot det. Vi gjorde det dels för att vi inte såg att det skulle ha någon effekt på den totala konsumtionen, dels för att vi såg att det fanns en risk att det snarare skulle försvåra möjligheten att informera konsumenterna om nya produkter som är mindre hälsofarliga alternativ till traditionella cigaretter. Dessutom såg vi redan då trenden att inte minst unga människor tar del av så mycket reklam från märken som annonserar i internationella medier att resultatet av ett svenskt reklamförbud endast skulle bli en snedvridning av konkurrensen till nackdel för de svenska, oftast mindre hälsofarliga, tobaksmärkena. Nu, nästan tre år efter ikraftträdandet av reklamförbudet, talar fortfarande ingenting emot de argument vi förde fram. Tvärtom. Fortfarande har inget klart och entydigt samband kunnat visa att förekomsten av den sorts annonsering som tilläts i Sverige före 1994 skulle leda till ökad konsumtion, eller att nuvarande förbud skulle minska tobaksbruket, endast att reklamen påverkar vilka märken som säljs inom konsumtionen. 1992 visade att minskningen av totalkonsumtionen var lägre i både Finland och Norge än den var i Sverige; detta trots att de båda länderna, men inte vi, sedan lång tid tillbaka hade reklamförbud och åldersgräns. Fenomenet att framför allt yngre människor läser och tittar på utländska medier och därmed tar del av internationell tobaksreklam har ökat. Ingenting talar för att denna utveckling kommer att annat än fortsätta. Förmodligen kommer utvecklingen att gå snabbare än hittills. Slutligen ser vi klara exempel på just det faktum att nya produkter, som innebär framsteg genom att de är mindre hälsovådliga än de som redan finns på marknaden, helt enkelt inte kommer fram på grund av att tillverkarna inte får tala om för konsumenterna att de finns. Ett exempel som jag vill nämna är en cigarett som kallas Inside. Det är en produkt som ger ifrån sig mindre, och mindre skadlig, rök än vanliga cigaretter. Det sker genom att den inte brinner på vanligt sätt. Man har stoppat en bit kol i ena ändan. Den kolbiten glöder sedan man tänt på. Detta skall, om det fungerar, resultera i att det blir mycket mindre rök för omgivningen. Problemet med passiv rökning blir alltså väldigt mycket mindre. Den enda rök som kommer är ju den som rökaren själv blåser ut. Själva cigaretten ryker inte. Dessutom skall cigaretten filtrera de skadligaste ämnena så att även rökaren själv får i sig mindre skadliga ämnen än med traditionella cigaretter. Jag talar nu inte om den sortens cigaretter för att säga att det nu inte längre är skadligt att röka. Det är klart att det är. Det är mycket skadligt att röka. Det vet vi alla, som jag inledde med att säga. Jag säger detta för att illustrera att vi med dagens reklamförbud hindrar nya produkter, som ur hälsosynpunkt är bättre än de som röks i dag, att komma fram. I vår reservation avvisar vi också alla tankar på att förbjuda s.k. indirekt eller förtäckt tobaksreklam, dvs. när tobak och andra varor har ett gemensamt varumärke eller namn. Detta bl.a. för att ett sådant förbud skulle innebära stora svårigheter och intrång på såväl varumärkesrättens som tryck och yttrandefrihetens och inte minst näringsfrihetens områden. Däremot finns det skäl att anta att förekomsten av indirekt eller förtäckt reklam ökar så länge direkt tobaksreklam är förbjuden. Frågan är om det inte är att föredra att ha en större del av marknadsföringen i form av en öppen och direkt reklam. Vad vill vi, då? Vi önskar oss långtifrån någon sorts Vilda Västern på tobaksmarknadsföringens område. Vi önskar helt enkelt en återgång till de förhållanden som rådde i Sverige innan reklamförbudet kom till. Det kanske finns skäl att påminna om hur situationen såg ut då. Grundregeln i lagstiftningen var att näringsidkare skulle iaktta en särskild måttfullhet i marknadsföringen till konsumenten. Påträngande eller direkt uppsökande marknadsföring, eller åtgärder som uppmanade till bruk av tobak, fick inte förekomma. Inte heller fick man använda sig av utomhusreklam, affischering på allmänna platser, bioreklam eller andra speciellt utmanande former av reklam. Dessutom fanns det, som vi nog alla kommer ihåg, en skyldighet för den som annonserade att i annonsen upplysa om de hälsorisker som är förenade med tobaksanvändning. Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1. Jag hoppas att vi får en konstruktiv debatt som utgår från det faktum att det kan finnas olika sätt att resonera kring sådana här frågor. Enligt mitt sätt att resonera är konsekvenserna av reklamförbudet orimliga, eftersom lagen gör det omöjligt att ens lämna saklig information om nya mindre skadliga tobaksprodukter. Det innebär att vi har en lagstiftning som motverkar sitt eget syfte - syftet att förbättra folkhälsan.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag inte kan instämma i den inställning som moderaterna i utskottet har - som Annika Jonsell just nu har framfört här i talarstolen. Jag delar inte hennes uppfattning. Att man får mer information om rökningens skadeverkningar, att det blir dyrare och besvärligare att röka och att man allt mindre ser att människor röker i annonser, i TV och i film bidrar till att människor inte börjar röka eller att de slutar med sitt tobaksbruk. Jag tror att det man ser och hör, och hur svårt det är att röka, har en väldigt stor betydelse. Rökningen är ett hot mot hälsan. Det är väl känt. Tusentals svenskar dör varje år i rökrelaterade sjukdomar. Hjärt och kärlsjukdomar och cancer, som är stora sjukdomsgrupper här i Sverige, kan starkt förknippas med rökning. Frånsett läkemedelsbehandling är de enda kända primärpreventiva åtgärderna mot hjärt och kärlsjukdomar rökstopp, att inte börja röka, bättre kostvanor och mer motion. Kraftfulla, strukturella åtgärder som syftar till att minska tobaksrökningen kan på sikt innebära en påtagligt minskad sjuklighet när det gäller flera sjukdomar, inte bara hjärt och kärlsjukdomar. Sådana åtgärder har vidtagits. Senast har vi fått en åldersgräns på 18 år för inköp av tobak. Dessa beslut är viktiga när det gäller att få unga människor att inte börja röka eller att sluta med sitt missbruk. det här arbetet bör samarbete ske med Folkhälsoinstitutet, Skolverket m.fl. som har ansvar för att förebygga tobaksskador. Många, kanske de allra flesta, börjar röka redan i tonåren. Därför är insatser riktade mot ungdomar särskilt viktiga. Vi anser också att det behövs landsomfattande informationsinsatser där såväl hälso och sjukvården som skolan spelar en viktig roll. Folkhälsoinstitutet bör initiera detta arbete. Det behövs dessutom bättre kunskaper om varför ungdomar kommer in i ett vanebruk av tobak. Därför föreslår vi att en professur med särskild inriktning på tobakspreventivt arbete inrättas. Fru talman! För alla dem som vill bli av med sitt tobaksbruk måste hjälp finnas. Mer än 90 % av dem som slutar röka gör det på egen hand. Det är ofta en mångårig process med många återfall. Man räknar med att återfallsfrekvensen efter rökstopp är hög, närmare 80 %, bland kraftigt nikotinberoende rökare. Nikotinersättning i form av plåster, nässpray eller tuggummi kan vara en möjlig behandling för att de skall komma till rätta med abstinensbesvären. Vikten av att det inom hälso och sjukvården finns tillgång till rökavvänjning och rökslutarstöd kan inte nog understrykas. Eftersom rökavvänjning kan te sig dyr för ungdomar är det angeläget att Folkhälsoinstitutet närmare studerar i vilken utsträckning ekonomin lägger hinder i vägen. Om den gör det skall man komma med förslag till lösningar. Som vi har framhållit i motion So656 bör varje sjukvårdshuvudman ha minst en enhet med ett samlat ansvar för rökavvänjning. Inte bara mänskliga vinster står att få genom sådan verksamhet. Den kommer på sikt också att minska trycket på sjukvården i form av färre fall av rökrelaterade sjukdomar som kräver omfattande sjukvårdsinsatser. Fru talman! Vi står bakom samtliga våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 7, mom. 5.

Fru talman! Jag vill börja med att tala om att jag står bakom samtliga Miljöpartiets reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2. Alltfler ungdomar, tonåringar, börjar röka samtidigt som vi får alltmer kunskap om tobakens skadeverkningar. Det ser jag som ett tecken på ett politiskt misslyckande på det här området. Trots att regeringen på ett mycket bra sätt har beskrivit tobakens hälsorisker har inga kraftfulla åtgärder vidtagits för att hejda nyetableringen av unga rökare. Vi har visserligen infört en åldersgräns för tobaksinköp, men den kan närmast ses som en viktig markering. Ungdomarna har inga problem att få tag i cigaretter i dag. Det har flera intervjuer visat. Ca 30 000 barn och ungdomar börjar röka varje år. Det är 600 i veckan och 80 varje dag. Hälften av dem beräknas dö i förtid på grund av tobaksskador. I en tidningsartikel helt nyligen berättade chefsöverläkaren vid lungkliniken i Sundsvall att alltfler kvinnor får lungcancer. I några fall handlar det om relativt unga kvinnor, i 40-årsåldern. I den åldern har de ofta relativt små barn. När det nu är en stark ökning av ungdomar som börjar röka och vi känner till konsekvenserna av detta borde det vara hög tid att göra kraftfulla insatser. Tobaken anses ju vara det största hotet mot hälsan. Den genomförda åldersgränsen för inköp av tobak är bra, men den kan bara ses som ett första steg mot mer kraftfulla åtgärder. Regeringen bör därför snarast återkomma med ett åtgärdspaket mot tobaksanvändningen. Miljöpartiet har några förslag. Vi i Miljöpartiet vill att all tobaksreklam, utöver den som sker i direkt anslutning till tobaksförsäljningen, skall förbjudas. Det är inte acceptabelt att man i dag, när diskussionen pågår om indirekt tobaksreklam, kan få annonsera i facktidningar utan att ansvariga myndigheter kan ingripa. Reglerna är så svaga att t.ex. Konsumentverket inte kan stoppa sådana annonser. Man kan inte ens stoppa helsidesannonser. När vi nu har fått en åldersgräns på 18 år för tobaksinköp anser vi att beslutet måste följas upp av ett förbud mot tobaksautomater i lokaler dit ungdom under 18 år äger tillträde. Vi riskerar annars att få en ökning av antalet automater, och det kommer att bli de unga som blir automatkunder. I USA har man uppmärksammat just det problemet. Så har vi SJ:s misslyckade rökkupéer, som jag återkommer till. Enligt tobakslagen är rökning förbjuden på inrikes kollektivtrafik. SJ har genom att stödja sig på en undantagsparagraf kunnat behålla sina rökkupéer i tågtrafiken. Om systemet med rökkupéer på tåg skall vara kvar måste tobakslagen skärpas. Det måste finnas regler för hur ett tillåtet rökutrymme skall vara placerat och konstruerat för att godkännas. Dagens rökkupéer är en fullständigt oacceptabel lösning för många allergiker och icke-rökare. Vi anser vidare att allmänt rökförbud skall råda på restauranger och andra näringsställen. Tillstånd för rökning skall kunna ges bara om sådan avskildhet kan ordnas att inte tobaksröken blir till olägenhet för övriga gäster eller för personalen. En sådan förändring bör inte vara omöjlig att genomföra, med tanke på att de flesta trots allt inte röker. Jag har också helt nyligen sett ett uppgift om att 80 % av rökarna vill sluta röka. Då skulle de också kunna acceptera en rökfri miljö på restauranger. När det gäller förebyggande insatser är information viktig. Frivilligorganisationerna gör ett viktigt och bra arbete när de informerar och försöker få skolungdom att avstå från att börja röka. Detta kanske är den viktigaste insatsen. Vi anser att det är väl använda pengar att göra kraftfullare satsningar på informationssidan. Det ekonomiska stödet för informationsinsatser bör därför fördubblas. Det, tror jag, är en bra investering för framtiden. Fru talman! De senaste årens forskning har gett besked om att tobaksrökning påverkar och kan skada fostret hos en gravid rökande kvinna. Utöver den information de blivande föräldrarna erhåller på barnavårdscentralen bör de därför erbjudas gratis eller subventionerad rökavvänjning.

Fru talman! Egentligen är det väl ingen av oss som tycker att förbud är särskilt positivt i sig, men när vi ser olika saker som händer i vårt land inser vi att vi som politiker måste göra någonting åt dem. När det gäller rökning har det ju hänt väldigt mycket lagstiftningsmässigt under de senare åren. När vi har fattat beslut i rätt riktning har vi faktiskt också kunnat se att attityderna utanför det här huset har ändrats. Jag tror, fru talman, att vi skall ha klart för oss att våra beslut attitydmässigt spelar en väldigt stor roll. Jag tror att beslutet om förbud mot försäljning av tobak till barn och ungdomar under 18 år nästan innebar en revolution i Sverige, i och med att vi som parlamentariker markerade hur viktigt det är att unga inte börjar röka. Undersökning på undersökning visar att den som börjar röka eller dricka i tidig ålder också riskerar att bli storrökare respektive storkonsument av alkohol. Därför tror jag, fru talman, att det bästa vi kan göra är att befria våra barn och ungdomar från tobak. Varje månad, varje halvår eller kanske t.o.m. varje dag vi kan skjuta upp ungdomars rökdebut innebär en vinst på sikt. Fru talman! Annika Jonsell sade att vi alla vet att det är farligt att röka. Det är just den kunskapen som måste ligga till grund för våra beslut här i kammaren, och jag är också glad att så har varit fallet. Däremot har jag och Kristdemokraterna inte riktigt förstått att man inte kan förbjuda tobaksautomater. Vi tycker närmast att det är en självklarhet. Ingen har kommit på idén att vi skall ha automater med alkohol. Därför borde det vara konsekvent att inte heller ha automater med tobak. Det är ändå viktigt att vi i det här sammanhanget ser vilken roll undervisningen i skolan spelar, att vi stimulerar frivilliga organisationer och att vi ser till att sjukvården, både primärvården och sjukhusvården, får resurser så att man kan informera om tobakens skadeverkningar. Det är viktigt att vi, genom att vidta alla de åtgärder som behövs, ser till att det arbete som vi här i riksdagen har lagt en grund för kan fortsätta. Jag tror, fru talman, att de beslut som vi har fattat och kommer att fatta folkhälsomässigt kommer att ha effekt längre fram. Vi kommer faktiskt att kunna avläsa betydliga förbättringar av att vi har fattat beslut om vissa restriktioner när det gäller tobak och även alkohol. Fru talman! I socialutskottet är vi så föredömliga att vi försöker korta ned taletiden här i kammaren, och jag vill därför nu yrka bifall till reservation nr 4.